Herr talman! Jag har inte begärt ordet i den här debatten för att bygga på den diskussion om de stora allmänpolitiska frågorna som i varje fall de flesta av de föregående talarna har ägnat sig åt. Jag skall i stället lämna några personliga synpunkter på en speciell bransch, nämligen tekobranschen och de regionalpolitiska problem som svårigheterna inom denna bransch orsakat en region — Södra Älvsborg eller, som den också kallas, Sjuhäradsbygden. Så till vida kan de här rapsodiska synpunkterna ha mer än regional räckvidd som det finns fler regioner i Sverige som bygger sitt näringsliv på en dominerande bransch och som därför råkar i svårigheter när denna bransch sviktar såsom skett i Sjuhäradsbygden med teko. Jag skall inte upprepa tekobranschens lidandes historia under 1970-talet. Den finns väl dokumenterad i propositioner och riksdagsbetänkanden från senare år. Men jag vill framhålla att jag tror att riksdag och regering ännu inte har förstått vilka stora negativa verkningar den successiva sysselsättningsminskningen inom tekobranschen har fått för Sjuhäradsbygden. Vi har andra krisdrabbade branscher, av vilka i varje fall en del har ägnats en betydande uppmärksamhet, något som lett till beslut i riksdagen om utomordentligt stora ekonomiska insatser. De samlade insatserna för teko under 1970-talet uppgår ännu inte till I miljard kronor och ter sig blygsamma gentemot en hel del andra åtaganden för vissa branscher som beslutats i denna kammare. Man kan exempelvis jämföra insatserna för teko med insatserna för varven. Vi är med rätta bekymrade för den sysselsättningsminskning som bl.a. Göteborg, Uddevalla och Landskrona drabbas av på grund av varvskrisen, och vi har förståelse för de regionala problem som detta för med sig för befolkning och näringsliv på dessa orter. Jag tror dock inte att lika många i denna kammare är medvetna om att bortfallet av tekojobb i Sjuhäradsbygden förmodligen betyder mer för sysselsättningen där än varvsreduktionerna gör för de tidigare nämnda orterna. Hittills under 1970-talet har en minskning skett med ca 10 000 anställda inom tekoindustrierna i Södra Älvsborgs län. Det är betydligt mer än hela den neddragning för den samlade varvsnäringen som föreslogs i regeringens proposition om varvsindustrin. Man kan uttrycka det så att i Boråsregionen har varje år sedan 1970 försvunnit tekoarbetstillfällen motsvarande ett mindre varv med 1 000 anställda. Prognosen för framtiden är inte ljusare om man får tro industriverkets i dagarna publicerade nya utredning. Beroende på vissa åtgärder räknar verket med att fram till 1981 ytterligare 5 500 eller 11 000 jobb försvinner inom branschen. Och att de flesta av dessa kommer att tas från Sjuhäradsbygden kan var och en som känner branschens lokalisering förstå. ”För litet och för sent” är en vanlig kommentar till de statliga åtgärderna inom tekokretsar. Nu vore det fel att av vad jag nu har sagt dra slutsatsen att ingenting gjorts för tekoindustrin. Jag vill gärna vidarebefordra vad som omvittnats av många tekoföretagare, nämligen att det tillfälliga sysselsättningsstöd som ges till företag med anställda över 50 år och som kan få uppgå till maximalt 15 96 av lönekostnaden är det bästa som hänt en hårt drabbad bransch under hela 1970-talet. Många små och medelstora företag överlever i dag endast tack vare detta stöd. Industriverkets utredning säjer också att om detta stöd tas bort försvinner ytterligare 5 500 jobb. Synd bara att det måste behålla sin tillfälliga karaktär. Det begränsar planeringsmöjligheterna för framtiden. I Älvsborgs län får 90 96 av tekoföretagen del av detta stöd. Därigenom är det i stort sett konkurrensneutralt, ett krav som branschfolket ställer på de stödformer som används. De selektiva stödformer som man använt för att rädda sysselsättningen på en viss ort och ett visst företag har många gånger bara snedvridit konkurrensen och flyttat bekymren till andra företag som tidigare gått hyggligt. I dag är många ängsliga för att statens starka engagemang inom en betydande del av branschen skall ske på ett sätt som inte är konkurrensneutralt. Det behöver väl knappast sägas att det finns en stor oro i Sjuhäradsbygden för att det förlängda tekostödet till Norrland skall vara negativt för Sjuhäradsbygden. Man har i gott minne hur Algotsetableringen i Norrland på ett enda år ledde till en minskning på Algots i Borås med omkring 1000 sysselsättningstillfällen. Riktigt nattsvart upplevs tekosituationen f.n. inte i Borås. Åtskilliga företag har hygglig sysselsättning och efterfrågar t.o.m. ny arbetskraft, men lönsamheten är över lag otillfredsställande. Man väntar på den aviserade tekopropositionen och hoppas att den skall kunna anvisa några vägar att stabilisera läget för det som finns kvar av tekoindustri i dagens Sverige. Man tål helt enkelt inte ytterligare neddragning. En iakttagelse ytterligare vill jag delge kammaren, och det är att de små och medelstora företagen har haft lättare att ta sig igenom krisen än de stora företagen. De har haft bättre möjligheter att i tid se när den negativa utvecklingen hotat företagets fortsatta verksamhet och har snabbt kunnat lägga om sin produktion och bättre anpassa sig till marknaden. Det stämmer ju väl med de synpunkter som Erik Hovhammar tidigare framförde här. Denna de mindre företagens flexibilitet har räddat många arbeten och kan göra det även i fortsättningen. Men, säger man, då får inte staten upphäva den konkurrens på lika villkor som måste till. Statligt stöd måste i samma utsträckning nå fram till mindre företag som till större. Två regionalpolitiska problem har under hela 1970-talet plågat Borås och Sjuhäradsbygden, och båda har sin uppkomst i tekoproblemen. Det ena är svårigheten att få nya jobb i stället för dem som försvunnit på grund av tekokrisen, och det andra är önskan om att successivt öka mångsidigheten inom näringslivet. Arbetslösheten i Boråsregionen är f. n. ungefär dubbelt så hög som medeltalet i riket, trots arbetsmarknadsåtgärder av större omfattning än någonsin. Vad Sjuhäradsbygden behöver är ett batteri av energiska regionalpolitiska åtgärder. Inom tillverkningsindustrin, som sysselsätter ungefär 45 96 av den arbetande befolkningen, arbetar fortfarande mer än 60 926 i tekoindustrin. I det etableringsklimat som varit rådande lång tid kan man inte räkna med några stora nya objekt. Det kommer att krävas ett tålmodigt arbete på det lokala planet för att utveckla befintliga och starta nya mindre företag. Utvecklingsfonden kan här göra betydande insatser. Det vore säkert värdefullt om fonden kompletterades med ett investmentbolag som kunde stötta utvecklingsfondens arbete på samma sett som skett i andra landsdelar med behov av nyetableringar i samband med strukturomvandlingen. Riksdagen kommer att få tillfälle att få pröva en motion om ett investmentbolag. Eftersom man lämnade möjlighet för sådana bolag att organiseras i de av varvskrisen drabbade områdena vore det en form av lika behandling om också Södra Älvsborg gavs den möjligheten. Eu karakteristiskt drag för Sjuhäradsbygden är att andelen sysselsatta i tjänsteoch serviceverksamhet är väsentligt lägre än i andra områden med en liknande befolkningskoncentration. Länsutformningen med residensort i Vänersborg och närheten till Göteborg har bidragit till en sådan utveckling. Men det innebär också att välutbildade ungdomar i stor utsträckning måste söka sig utanför regionen för att kunna få en anställning som svarar mot deras yrkesval. Strävandena efter att diversifiera näringslivet i Sjuhäradsbygden får alltså inte begränsas till att man bara söker nya tillverkningsindustrier. De måste också inriktas på att tillföra bygden nya verksamheter av serviceoch tjänstekaraktär. I det fallet är den offentliga sektorn betydelsefull, och inte bara primärkommunal och landstingskommunal utveckling inom exempelvis barnomsorg, sjukvård och äldrevård. Även statlig utbyggnad måste fördelas mer decentraliserat än som sker i dag. Bibliotekshögskolan och statens provningsanstalt, som lokaliserades till Borås för några år sedan, har varit värdefulla tillgångar i diversifieringsprocessen, men det krävs åtskilligt mer. SIFU:s utlokalisering till Borås är beslutad, men sällan har man hört fler skäl av typen ”den obotfärdiges förhinder” än när det nu Stockholmsförlagda verket med alla medel försöker förminska utflyttningen. Jag är inte helt övertygad om att vare sig regeringen eller majoriteten av denna kammare har full förståelse för behovet av att försöka placera i varje fall nytillkommande statliga institutioner utanför huvudkommunen eller dess omgivning. Den centrala organisationen för de skyddade verkstäderna placerades t.ex. i Botkyrka trots att flera landsortsregioner hade behövt det tjänstetillskottet bättre. Och ledningen av verksamheten hade förmodligen skötts lika bra från Karlstad, Karlskrona eller Borås som från Stockholmsförorten Botkyrka. Nej, när det gäller att decentralisera hopar sig invändningarna, både från dem som skall administrera en utflyttning och från dem som berörs av den i maktens centrum. Ett typiskt exempel på svårigheterna att ta i på allvar för att i varje fall undersöka andra lokaliseringsalternativ än de som ligger i centralismens förlängning utgör frågan om de nya länsrätternas förläggning. I våras uttalade riksdagen apropå en del motioner om att förlägga länsrätterna till annan ort än residensstaden att man utgick ifrån att en sådan prövning skulle ske. Resultatet kan avläsas i budgetpropositionen 1978/ 79:100, bilaga 11. Där radas skälen upp varför man ännu inte ens kunnat göra en prövning trots att propåer om alternativ förläggning kommit från tio län — för kort tid, för stora balanser med fara för rättssäkerhet, personalmotstånd etc. Nej, när balanserna gått ned till acceptabel storlek och när dessutom en pågående utredning om eventuell decentralisering av andra länsfunktioner blivit färdig, då — kanske — kan man göra en sådan prövning. Från alla regeringar, oberoende av politisk färg, från alla ämbetsverk och från av eventuell förflyttning berörda arbetstagare hörs samma visa. Man kunde hoppas att majoriteten av denna församling — valda ombud för Sveriges folk — skulle ha en annan åsikt.

Herr talman! Vi skall få en ny förtroendemannalag. Förslaget har varit på remiss i lagrådet. Folkpartiregeringen har enligt uppgift lyssnat på de fackliga organisationernas krav och är nu beredd att komma med en proposition här framdeles. Enligt förslaget skall de anställda delta i informationsmöten på betald arbetstid som anordnas av arbetstagarorganisationerna. I princip är det rimligt att viss del av den fackliga verksamheten bedrivs på arbetstid. Men skall verkligen riksdagen fatta beslut om omfattningen? I en av de föreslagna paragraferna anges att varje arbetstagare skall ha rätt till högst åtta timmars ledighet per år för att delta i sådana fackliga möten. De kostnadsberäkningar som har gjorts är inte särskilt grundliga. Men att den nya lagen blir kostnadskrävande står klart. På SAF:s område beräknas kostnaderna uppgå till 1-2 miljarder kronor. Härtill kommer kostnader för produktionsbortfall, minskat utnyttjande av maskiner, fasta anläggningar osv. Postverket uppskattar kostnaderna för fem timmars möten för alla anställda under ett år till 16,5 milj.kr. Kan verkligen den enskilde riksdagsmannen avgöra om kostnaderna står i rimlig proportion till värdet av informationen på dessa fackliga möten? Förhållandena är ju så enormt varierande i arbetslivet. Arbetsplatserna är olika stora. De har olika karaktär, och de kan ha så skiftande slag av verksamhet. I ett företag eller i en bransch vill man kanske prioritera arbetsmiljön. I ett annat företag har man allvarliga lönsamhetsproblem, som fack och företagsledning vill lösa. Jag anser att det i lagen inte bör anges något som helst tal för antalet mötestimmar på arbetstid. Detta bör avgöras av arbetsmarknadens parter själva. De kan bättre avgöra vad man har råd till och vad man vill prioritera. I juni 1976 fattade en så gott som enig riksdag beslut om medbestämmandelagen. Den skulle ge de anställda bättre information om skeendet på arbetsplatsen. Den skulle också ge ökat medinflytande, såväl vad gäller det vardagliga jobbet på golvet som vad gäller frågorna i stort på arbetsplatsen, för företaget exempelvis. Det kan gälla företagsledarfrågor i ett litet eller stort företag. Det kan vara fråga om en stor omorganisation i ett statligt verk. Nu har vi två års erfarenhet av denna nya lagstiftning. Erfarenheterna är mycket skiftande. På ett företag är tidsåtgången omfattande. På ett annat är den mindre. Mellan olika myndigheter och statliga verk och institutioner förekommer mycket stora variationer. I många branscher och många företag inom den enskilda sektorn har man allvarliga lönsamhetsproblem. För många har detta inneburit arbetslöshet. Många andra upplever varje dag hotet om arbetslöshet. Jag behöver inte orda särskilt mycket i denna kammare om hur vi upplever tryggheten i jobbet. Hur går det för det företag jag arbetar i? Skall vi klara påfrestningarna? Får jag behålla jobbet? Detta är frågor som de anställda ställer sig. Självfallet är MBL —- medbestämmandelagen — och andra lagar på arbetsrättens område av stort värde för oss arbetstagare, och alldeles särskilt när lönsamhetsproblem tornar upp sig. Jag har upplevt det, och jag upplever det dagligen — inte minst som klubbord förande. Men — medbestämmandelagen måste utnyttjas förnuftigt. Här har vi anställda och vi som är fackligt aktiva ett stort ansvar. Det får inte spridas en uppfattning i företaget eller i arbetslivet att ”dom där i facket bara sitter och snackar till ingen nytta”. Här måste vi alla som är medlemmar och funktionärer i facket skärpa oss. Vi har de fackliga förtroendemän som vi förtjänar. Är vi missnöjda med de s.k. fackpamparna, skall vi säga ifrån, göra någonting åt det, vara aktiva. Vi har inte bara ansvar för vad vi säger och gör — vi har också ansvar för vad vi underlåter att säga och göra. I ett enskilt företag hålls vi efter av marknadsmekanismen. Det är inte bara VD och hans närmaste medarbetare som dagligen följer lönsamhetsutvecklingen eller som jobbar hårt för att företaget skall gå med vinst. Det gör också de anställda. Det gör också facket och de fackligt aktiva. Har ett företag lönsamhetsproblem kan vi vara övertygade om att man också försöker att göra såväl det fackliga arbetet som samrådsarbetet så effektivt som möjligt. Här fungerar alltså marknadsmekanismen. Det gäller att hålla nere kostnaden. Det gäller att få bort onödiga utgifter. Företaget måste helt enkelt gå med vinst. Herr talman! Jag måste emellertid ställa en fråga till de enskilda företagen i Sverige. Jag vet att jag inte får svar här, men i en sådan här allmänpolitisk debatt kan man ju ställa en retorisk fråga. Flertalet företag i det svenska näringslivet har problem. Varje företag som går dåligt måste vidtaga mer eller mindre drastiska åtgärder för att klara sig. Bl. a. lägger man ner mycken tid på att budgetera verksamheten. Många företag har anställningsstopp. Det måste mycket till i budgetdiskussionerna för att anställa exempelvis en specialist i ett företag. Man väger för och emot. Man prövar möjligheten att lösa frågan genom att tillfälligt engagera en konsult, för att hålla nere kostnaderna. Så kommer jag till frågan: Hur kommer det sig att man i denna företagsekonomiskt kärva situation inte lika noggrant budgeterar samrådsverksamheten eller MBL-verksamheten? Hur kan MBL-kostnaderna få expandera utan att någon budgeterar, kontrollerar eller följer upp dessa? Jag vet att många företag har börjat intressera sig för detta, men många andra har inte gjort det. Jag har nu belyst hur det kan vara inom den enskilda sektorn. Hur är det då inom den offentliga sektorn? Där finns ju ingen marknadsmekanism. Byggnadsstyrelsen, socialstyrelsen eller kommunalhuset hemma i kommunen redovisar varken vinst eller förlust. Och det är inte särskilt vanligt att vi försätter ett statligt verk i konkurs. Vad är det då för mekanism som håller igen kostnaderna? Jo, det är bl.a. vi skattebetalare. Det är skattebetalarna som knorrar när den offentliga utgiftsexpansionen blir för omfattande. Har jag rätt om jag påstår att statstjänstemän och statliga verk för 20-30 år sedan hade respekt för både den statliga revisionen och skattebetalarnas reaktioner? Är det så i dag? Ja, jag har i varje fall hört att en annan mentalitet börjat sprida sig i statliga verk. Man rycker på axlarna och säger: Vad spelar det för roll vad gardinerna kostar? Det är ju skattebetalarna som betalar. Man kan fråga sig om detta är sant. Resonerar man verkligen så? Jag kan inte bevisa det, men jag har tyvärr fått tillräckligt många vittnesmål om att inställningen under årens lopp ändrats i denna riktning. Detta oroar mig. En fråga inställer sig nämligen mot denna bakgrund: Hur bedrivs MBL och samrådsverksamheten? Det finns uppgifter om att tidsåtgången för denna verksamhet på vissa håll inom den offentliga sektorn inte står i någon som helst proportion till den allvarliga samhällsekonomiska situationen, till det stora budgetunderskottet på 45 miljarder kronor eller till det enorma skattetrycket. För en vecka sedan väckte Bertil Lidgard tillsammans med några moderata kolleger en motion om detta. De vill att regeringen skall anmoda förhandlande myndigheter att redovisa och budgetera tiden för förhandlingar enligt MBL samt att regeringen skall föranstalta om en utvärdering av erfarenheterna. Den motionen har mitt stöd, och jag hoppas att den får en positiv behandling.

som varje barn får i barnbidrag är mer än 200 kr. lånade pengar. Han sade att när staten betalar lärarnas löner är en tredjedel lånade pengar. Om detta är riktigt ber jag att få utöka exempelsamlingen. Var tredje sammanträdestimme på statistiska centralbyrån måste man låna pengar till. Det är möjligt att de som sammanträder gör det litet effektivare när de känner till det förhållandet. Herr talman! Min kritiska inställning till hur medbestämmandelagen missbrukas kan naturligtvis utnyttjas av mina politiska motståndare. Vi har ju i dag hört exempel på demagogi av värsta slag. Men den som till fullo vill stödja ett ökat medinflytande inom arbetslivet skall inte acceptera missbruk. Vi som tror att den enskilda människan vill engagera sig på arbetsplatsen, känner ansvar i sin arbetsuppgift och för företaget och vill vara med och bestämma om detta, vi skall icke acceptera missbruk av en i riksdagen stiftad lag. Vi skall i stället medverka till att lagen når det syfte som vi tänkte oss när beslutet fattades den 3 juni 1976 i denna kammare — nämligen att öka och fördjupa demokratin inom svenskt arbetsliv.

Herr talman! Birgitta Dahl tog tidigare i dag upp strålningsrisker i byggnader, som är ett mycket allvarligt problem. Men på vanligt sätt söker Birgitta Dahl syndabockar med anledning av eventuella försummelser för att på det sättet också kunna föra partipolitik. Radon förekommer i all luft och särskilt mycket radon tillförs luften i hus med extra radonhaltigt byggmaterial, extra radonhaltigt hushållsvatten och källare i extra radonavgivande mark. Gasbetong, som ju är det mest radioaktiva byggmaterialet, tillverkas inte mer, men de hus som tillverkades av det materialet finns kvar. Naturligtvis är då risken störst, om de här husen dessutom är placerade på radonavgivande mark. Det finns omkring 3 000 lägenheter, byggda av den mest radioaktiva lättbetongen. Viss kunskap om riskerna har funnits länge. Annars hade man inte slutat att tillverka det aktuella byggnadsmaterialet. Vi harolika myndigheter med olika ansvarsområden i vad gäller strålrisker, och jag vill påstå att de blivit alltmer uppmärksamma allteftersom kunskaperna har ökat. Strålrisker i byggnader berörs också i olika författningar som strålskyddslagen, arbetsmiljölagen och byggnadsstadgan. Dessutom har naturligtvis Byggforskningen som sin uppgift att driva forskningsoch försöksverksamhet. Jag utgår ifrån att det var brist på kunskaper som var orsak till att den socialdemokratiska regeringen inte tidigare såg till att hus inte tillverkades av detta farliga material. Ej heller togs några initiativ till att eliminera riskerna, om man var nödsakad att bygga där riskerna var stora. Tillräckliga initiativ togs inte heller till åtgärder i de hus som var byggda av det farliga materialet. Men i motsats till Birgitta Dahl anklagar jag ingen, eftersom jag förutsätter att det inte var försummelser, utan brist på kunskaper som låg bakom dessa förhållanden. Jag kan nämna att man ej heller utförde tillräckliga mätningar. När larmrapporter kom förra våren tog jag initiativ till överläggningar mellan de berörda departementen och myndigheterna. Jag konstaterade då att dessa myndigheter hade läget under kontroll, och jag har förtroende för de organ som utövar tillsynen på detta område. Men vi konstaterade också att det ibland kan vara svårt att dra gränsen mellan olika myndigheters ansvarsområden och att detta i sig kan vara besvärande och kanske också ibland fördröjande. Resultatet av denna överläggning på bostadsdepartementet blev fortsatta samtal mellan olika myndigheter och överläggningar mellan berörda departement. Resultatet blev att jordbruksministern och jag enades om att jordbruksministern skulle skriva kommittédirektiv angående åtgärder mot strålrisker i byggnader och att planverket skulle få i uppdrag att utreda frågan om hälsofarliga material i byggnader. Kommittédirektiven var färdigskrivna när jordbruksminister Dahlgren och jag lämnade regeringen. Är detta då försummelser, Birgitta Dahl? Jag kan också från dessa överläggningar nämna att experter omtalade att de bedömde riskerna ungefär jämförbara med dem som uppstår när man röker en cigarrett om dagen. Men trots detta såg vi allvarligt på problemen och vidtog åtgärder. Jag frågar mig verkligen vad Birgitta Dahl egentligen är ute efter. Men det är också märkligt att man från Birgitta Dahl inte hör några uttalanden om farhågor i samband med t.ex. de slaggprodukter som blir över från uranbrytning, där radioaktiva ämnen kan ha anrikats. Jag gör bara den lilla jämförelsen. Birgitta Dahl tog också upp bostadspolitiken i stort och talade om hur eländig den är. Ja, det är ju så att tre riksdagspartier varit ganska eniga i utredningar och i riksdagsbehandlingen av ärenden om bostadspolitikens finansiering. De partierna är socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet. Jag håller med Birgitta Dahl om att det inte är bra i dag och att den bostadspolitik som vi har är behäftad med brister, ja, t.o.m. stora brister. Människor tycker att de betalar för mycket i hyra, trots att samhället satsar mycket stora belopp på byggande och boende. Men är man kritisk, får man också anvisa förslag som kan leda till förbättringar, inte bara sådana marginella förslag som vi har hört Birgitta Dahl föra fram när det gäller ändringar i bostadspolitiken. Jag tror inte längre på att vi skall fortsätta att lappa på systemet, utan tiden är nog inne för att vi skall börja resonera om större grepp för att få en bättre bostadspolitik. Jag konstaterar också med tillfredsställelse att Birgitta Dahl nu ser de stora brister som rådde i 1960-talets bostadsplanering, vars följder människor nu far illa av. Även om vi satsar stora resurser, är det ganska svårt att komma till rätta med dessa företeelser. Men här måste alla krafter sättas in. Det måste dock alltid ske i samråd med de boende. Vi har från centerhåll under den allmänna motionstiden väckt en motion angående förnyelse av befintliga bebyggelsemiljöer, där vi också lagt fram konkreta förslag till ett ökat brukarinflytande. Jag vill redan nu uttala en förhoppning om att vi skall kunna enas om dessa förslag när de behandlas här i riksdagen, samtidigt som jag konstaterar att socialdemokraterna tidigare inte har varit intresserade av en allsidig planering, dvs. en planering för bostäder, arbete och fritid. De har planerat för varje sak för sig. Men framtidens planering måste gälla alla aktiviteter och alla generationer tillsammans. Planering måste ske småskaligt, så att människor får överblick, känner gemenskap och känner att de behövs — en känsla som många människor saknar i dag. Minskad energiåtgång säger sig alla partier vilja verka för, liksom för att vi skall utveckla förnyelsebara energikällor. För att uppnå detta måste stora insatser till, inte minst när det gäller att utveckla de förnyelsebara energikällorna till praktisk användning. Det snabbaste sättet att minska oljeberoendet är emellertid att inrikta sig på den befintliga bebyggelsen. Regeringen skjuter på penninganvisningen för detta till senare tidpunkt och tar inte upp det i sin framlagda budgetproposition, men jag utgår ifrån att den energisparplan som antagits skall fullföljas. Bostadsstyrelsens utvärdering av sparplanen — utvärderingen borde egentligen benämnas redovisning, eftersom det rör sig om en redovisning av vad pengarna använts till — har fått varierande tolkningar i pressen. Även regeringsledamöter har ifrågasatt värdet av sparplanen, om den inte innebär en besparing av olja som betalar insatserna på ett år. Naturligtvis kan man bli felciterad i en tidning, men ingen har väl ändå trott att sparplanen skulle få sådana effekter att åtgärderna skulle kunna betala sig på ett år. Bostadsstyrelsen har dessutom räknat in momsen vid sin redovisning, trots att alla var medvetna om att moms ej ingick i sparplanen. Eftersom momsbelopp kan ändras under en tioårsperiod och eftersom momsen inte är en samhällsutgift, var alla överens om att lägga den utanför lönsamhetsberäkningarna. Mot den bakgrunden kan ju inte kalkyl och redovisning stämma överens. Jag vill starkt understryka att en kommunal planläggning av energisparåtgärder är angelägen. Så snart kommunerna har byggt ut sin besiktningsverksamhet, måste det också ställas som villkor för lån att ett hus är besiktigat. Jag menar då en verklig besiktning, vid vilken man med apparatur i förväg konstaterar vad som fattas huset och bestämmer stödet därefter. Jag har hört talas om kommuner som nu är tveksamma när det gäller att bygga ut den här serviceapparaten, eftersom det i budgetpropositionen inte har anvisats medel för den, men någon grund för en sådan oro borde inte föreligga med tanke på att riksdagen gjort så klara uttalanden i den här frågan. Den delegation som trepartiregeringen tillsatte har många arbetsuppgifter, t.ex. att lämna förslag i fråga om stödets inriktning och i fråga om styrsystemet i stort. Delegationen skulle också ta ställning till om besluten i fråga om energisparlånen skulle ligga hos kommunerna. Energisparåtgärderna har endast påbörjats, men intresset för dem är stort bland människorna. Vi skall ta till vara det intresset och skapa förutsättningar för fortsatt arbete på detta område och därmed också för hushållning med resurser.

Herr talman! Vi har i snart tolv timmar hållit på med den sjätte allmänpolitiska debatten under denna valperiod och den andra med en liberal regering vid rodret. Många och ibland ganska hånfulla ord har uttalats om minoritetsregeringens små möjligheter att föra en konstruktiv politik med stöd av endast 39 ledamöter i riksdagen. Jag ämnar inte relatera något av detta i mitt anförande, endast konstatera att i ett läge där fortsatt arbete i trepartiregeringen var uteslutet har folkpartiet tagit sitt ansvar och fört en målmedveten liberal politik inom alla områden och sökt så breda samförståndslösningar som möjligt i sakfrågorna. Det är också regeringens och riksdagsgruppens ambitioner att under våren 1979 fortsätta på samma väg. Man kan ha olika uppfattningar om en minoritetsregerings möjligheter att föra en för landet ansvarsfull politik. Om man inte alltid tror att man själv sitter inne med de bästa lösningarna på alla frågor och problem är det ganska naturligt att vara öppen för andra partiers synpunkter. Au nå breda samförståndslösningar i sakfrågorna är mera betydelsefullt än aldrig så dräpande partipolitiskt käbbel — ofta om marginella skillnader. Den grund som lades 1977 genom devalveringarna i april och augusti och utträdet ur valutaormen har varit av stor betydelse för att få den svenska ekonomin på fötter. Tillsammans med beslutet att ta bort den allmänna arbetsgivaravgiften och de ansvarsfulla avtal som träffades av arbetsmarknadens parter för 1978 och 1979 har det medfört att konjunkturen på ett avgörande sätt har vänt under 1978. När världsmarknadspriserna i dollar på bearbetade varor steg med drygt 13 ?, steg de svenska exportpriserna, också i dollar räknat, med 2 ?., dvs. de svenska relativa priserna sjönk med 9-10 ”.. Totalt ökade produktionen i landet med 2,5 ”, under 1978. Bytesbalansen gentemot utlandet förbättrades kraftigt under 1978. Ewu underskott i utbytet av varor, handelsbalansen, på 4,5 miljarder kronor 1977 förbyttes i ett överskott på 6 miljarder kronor 1978. fr.o.m. sommaren 1978 har Sveriges industriproduktion åter börjat stiga sedan den stadigt varit i fallande sedan början av 1975. Enligt de beräkningar som gjorts kommer uppgången i ekonomin att fortsätta under 1979. I år kan vi vänta en mer påtaglig uppgång inom verkstadsindustrin och vissa hemmamarknadsindustrier. Trots den förbättring av konjunkturerna vi fått genom de vidtagna åtgärderna har den socialdemokratiska oppositionen kritiserat devalveringar, utträde ur valutaormen, sänkta arbetsgivaravgifter, ja, kort sagt samtliga åtgärder som vidtagits. Man vägrar från socialdemokratiskt håll att erkänna en framgångsrik ekonomisk politik om man inte själv siter i regeringsställning och har stått för åtgärderna. Det är dock väsentligt att fortsätta kampen mot inflationen. I löneavtalen för 1978 och 1979 sattes en gräns vid en ökning på 7,25 ?, mellan januari och december 1978. Om prisstegringen gått därutöver hade nya förhandlingar påkallats. Nu blev prisstegringarna endast 5,5 2, för den perioden och under innevarande år beräknas inflationen kunna stanna vid 5-6 ?.. Det är viktigt att alla samverkar för att hindra en större inflation. Här har staten, kommunerna och företagen ett gemensamt ansvar. Ingenting betyder mer för tryggheten och för en rättvis fördelning i ett samhälle än att människor har ett arbete. Under åren av ekonomisk knapphet och lågkonjunktur har det varit regeringens viktigaste uppgift att bekämpa arbetslösheten. Så har också tack vare de omfattande arbetsmarknadspolitiska insatserna arbetslösheten kunnat hållas på en låg nivå, 2-2,5 96. Det är en låg siffra jämfört med t.ex. OECD-ländernas arbetslöshetssiffror och även jämfört med arbetslöshetssiffrorna under lågkonjunkturen 1971-1972, då socialdemokraterna hade regeringsinnehavet. Under hösten 1976 tog riksdagen ställning till riktlinjer för regionaloch sysselsättningspolitiken. Bl. a. skulle strävas efter att genom regionalpolitiska åtgärder tillgodose bygder och orter som utvecklats negativt, så att bättre balans kan skapas. I det delbetänkande som sysselsättningsutredningen har lagt fram föreslås en kraftig förstärkning av det regionalpolitiska stödet till industrin och den privata tjänstesektorn. Viktigt är också att kommuner som ligger utanför de nuvarande stödområdena skall kunna placeras in enligt stödområdesprincipen. I den regionalpolitiska propositionen, som regeringen aviserat till i slutet av mars, förväntar nog många län förslag till åtgärder som skall medföra en bättre utveckling av sysselsättning och stödåtgärder. Tyvärr är det väl så att de flesta län dras med större eller mindre problem, och blir hela landet ett stödområde med olika variationer i stödets storlek, så kan stödet till varje region inte bli så omfattande eller betydelsefullt. Trots detta måste jag för Blekinges del belysa en del av de svårigheter som det länet har att brottas med. Under år 1978 har Blekinge län återigen minskat i fråga om folkmängden. Under de tre första kvartalen har folkmängden minskat med 210 personer, vilket är en högre siffra än året innan. Det är också det tredje året i rad som folkmängden minskar. Inget annat län har en så klart negativ tendens i sin befolkningsutveckling. Olofströms kommun står för den största minskningen. Sedan år 1975 har Olofströms folkmängd minskat med 1 100 personer. Vad detta betyder i minskade skatteintäkter, outhyrda lägenheter och service inom olika områden, som inte kan utnyttjas fullt, är inte svårt att räkna ut. Det är en katastrofal minskning på fyra år. Utflyttningen från länet utgörs till största delen av unga människor, och det medför en sned åldersstruktur. Det föds allt färre barn i länet, och 1978 har antalet döda överstigit antalet födda. Under 1970-talet har barn i åldrarna 0-6 år minskat med över 2 000, samtidigt som antalet personer över 64 år har ökat med 3 300. Planering och ekonomi i kommunerna står inför stora problem, och under perioden 1978-1985 väntas enligt prognoser från länsstyrelsen antalet barn i åldrarna 0-6 år minska med ytterligare 200 och antalet personer över 64 år öka med närmare 2 000. Å Vi har i Blekinge en övervikt av större konjunkturkänsliga företag, t.ex. Volvo, LM Ericsson, Uddcomb och varven. Allt tyder på en minskning av industrisysselsättningen. Under perioden 1975-1982 bedöms 3000 arbetstillfällen komma att försvinna. Högskoleutbildningen i länet består av en yrkesteknisk högskolelinje. Det är nödvändigt med en utökad högskoleutbildning i Blekinge, om vi skall få behålla de ungdomar som önskar en eftergymnasial utbildning. Med införandet av en utbildning för fiskare på gymnasial nivå, som startar 1979 på hösten, vore det kanske möjligt att fortsätta med en påbyggnad med högskoleutbildning för denna grupp. Länet har stora möjligheter att erbjuda en fortsatt högre utbildning inom t.ex. fiskeribiologi, hydrografi och havsforskning. Karlskronavarvet och Sölvesborgsvarvet har speciella problem, som behöver ses över i utredningsarbetet för de mindre varven. 1979 ser det någorlunda hyggligt ut i fråga om beläggningen för Karlskronavarvet, men redan 1980 måste åtskilliga nya order komma in för att sysselsättningen inte drastiskt skall minska. Sölvesborgsvarvet har redan nu stora problem. Det är av stor vikt att ett modifierat minjaktfartyg, M 80, får byggas vid Karlskronavarvet för att man skall få en färdig prototyp att visa upp för hugade spekulanter från andra länder. Enligt den ursprungliga tillverkningsplanen, som avsåg nio minjaktfartyg, skulle dessa ha tryggat sysselsättningen vid varvet för 150 man i sex år. Stora utvecklingsoch konstruktionsresurser har satsats på detta projekt under fem år, och eftersom fartygstypen är defensiv är den mycket lämplig för export. Utvecklingsarbetet har kostat 13 milj.kr., som Karlskronavarvet och STU betalat. Jag hoppas att sista ordet i denna för Karlskronavarvet och länet så viktiga fråga inte är sagt, och jag tror på en positiv lösning. Det finns förvisso många viktiga områden — ungdomsarbetslösheten, vården och husläkarfrågan, barnen, de äldre och de handikappade —- som skulle behöva tas upp i en allmänpolitisk översikt. Tiden medger tyvärr inte detta. Efter denna korta probleminventering för Blekinge hoppas jag att den förbättring av konjunkturen som vi nu fått också skall medföra en positiv utveckling för länet. Förvisso finns det också industrier och företag med god orderingång och stabil sysselsättning. Detta har vi kanske lätt att glömma när vi diskuterar strukturproblemen i våra stora basnäringar och sysselsättningsproblemen. Små och medelstora företag baserade på en fri marknadshushållning under socialt ansvar har skapat en tillfredsställande ekonomisk standard för den enskilde och givit resurser till den sociala reformverksamheten. De små och medelstora företagen har betytt mycket och svarar i dag för hälften av sysselsättningen i det svenska näringslivet. Det betyder att inte mindre än en miljon människor är direkt verksamma i dessa företag. Dessa företag är ofta också mindre konjunkturkänsliga och klarar sig bättre än de stora i tider med lågkonjunktur. Utvecklingsfondernas resurser att hjälpa de mindre och medelstora företagen med lån, exportstöd och utveckling är av stor betydelse. Men det viktigaste för ett friskt näringsliv är att skapa förutsättningar för det genom en näringspolitik, ekonomisk politik och skattepolitik som gör att människor vågar satsa arbete och kapital på nyetablering och vidareutveckling av enskilda företag. Alla goda krafter i länet arbetar också för att uppnå en gynnsammare utveckling för Blekinge. Kan man i allt arbete samverka i stället för att söka strid där det inte är vare sig nödvändigt eller önskvärt kan förhoppningsvis mycket positivt vinnas både för hela landet och för de enskilda länen. För att ett företag skall lyckas och gå bra behövs framåtsträvande, effektivitet, objektivitet och mindre av prestige. Jag tror, herr talman, att det är fyra ganska bra hörnpelare också i det politiska arbetet. Det är min förhoppning att en liberal folkpartiregering och riksdagsgrupp skall fortsätta att arbeta efter de intentionerna.

Herr talman! Vi har avverkat flera timmar av den allmänpolitiska debatten —- om man nu kan kalla den för allmänpolitisk. Jag är övertygad om att många medborgare i vårt land inte är nöjda med vad de sett och hört denna dag. Det är för mycket allmänpolitiskt som inte kommit fram. Detta är mycket allvarligt, inte minst för oss politiker. Det skall bli intressant att se om vi i framtiden får en annan ordning, så att många flera frågor tas upp här i kammaren. Det har ju från flera håll sagts att blockpolitikens tid är förbi. Den dag det blir sant kommer kanske partierna att tvingas att syssla mera med de allmänmänskliga problemen och också ta upp dem i den allmänpolitiska debatten. I debatten mellan partiledarna påstod Gösta Bohman att Olof Palme läser vissa dokument som den onde läser Bibeln. Herr Bohman använde ett fränare namn på den onde, och det skall bli intressant att se om det går att få in ett sådant ord i protokollet. Det går inte att komma ifrån frågan, varför man här i huset använder den ondes olika namn så ofta. Men mer intressant än hur den onde läser Bibeln är hur vi människor gör det. Det är en viktig bok, världens mest spridda och lästa. Miljoner människor i vår värld älskar den boken och söker trots sin oförmåga och svaghet att efterleva dess bud. Jag möter många unga människor som spanar mot framtiden och drömmer om den. Och Bibeln ger dem vägledning och hjälp att hitta rätt. Jag har mött medelålders människor i livets kamp och strid som funnit tröst i den boken, och jag har mött många äldre människor som känner trygghet när de får öppna den gamla goda boken. Det är beklagligt att det finns politiska system och länder som förbjuder denna bok och hindrar invånarna från att läsa den. Ge Bibeln dess rätta plats i samhället, den plats som den hade förut, och det skall bli en positiv sak för utvecklingen i framtiden. Från Bibeln har vi fått den kristna livsåskådningen, som har varit vägledande vid uppbyggandet av vårt demokratiska samhällssystem. Bibeln får inte bara bli ett historiskt dokument. Den är lika nödvändig och effektiv för den vidare samhällsuppbyggnaden. Den kristna livsåskådningen har gett oss respekt för livet, respekt för medmänniskans liv och egendom, och den har gett oss spelregler för den mänskliga samlevnaden. I dag upplever vi minskad respekt för livet och minskad respekt för spelreglerna. Det är en mycket allvarlig utveckling, och varje ansvarskännande politiker måste vara oroad över den. Skulden till denna utveckling kan inte bara läggas på dagens ungdom, utan i stor utsträckning på den generation som har format utvecklingen. Det är mycket som vi har gjort rätt men också mycket som vi har gjort fel. Det allvarliga är det vi har uraktlåtit att göra. Respekten för själva livet har sjunkit, och det ger utslag på många sätt och områden. Den kristna livsåskådningen utgör inte längre grunden för människans handlande. Normerna för mänsklig samlevnad har luckrats upp. Det började i hemmet med minskad respekt för föräldrarna och det fortsatte i skolan med minskad respekt för lärarna. Det har gått vidare med minskad respekt för samhällsordning, lagar, förordningar och polisväsende. Slagen har kommit tätt de senaste åren, och nu har vi nått dithän att respekten för dem som valts att styra landet är utomordentligt liten. År 1975 genomfördes abortlagen, som ger rätt att utsläcka liv. Detta sker samtidigt som befolkningsfrågan blir alltmer brännande. I debatten frågas vilka åtgärder vi skall vidta för att stimulera människorna att skaffa fler barn. Något positivt svar på den frågan torde inte stå att få så länge man fortsätter att minska respekten för livet och inte inger människorna samma känsla som förut av vad det innebär att skapa liv, att vara mor och far. Dödshjälpsdebatten finns också med i bilden, och den påverkar människorna. Människan bär i sitt undermedvetna det hon ser, hör och läser, och detta bestämmer hennes handlande. I en motion har jag tagit upp dessa frågor. Jag har också tagit upp frågan om själva aborten. Jag begär att man skall göra en utvärdering. Det är nu fyra år sedan abortlagen trädde i kraft, och tiden bör vara inne att göra en utvärdering av vilka negativa och positiva verkningar som lagens tillämpning har haft. Jag läste häromdagen i tidningen att i Amerika en väldig aktion är på väg mot den fria aborten. Man märker att detta har samband med den minskade respekten för livet. Hemmen upplever något av en kris. Skilsmässorna är många. Om man frågar varför, är det svårt att få ett svar. Men allvarligt är det. Under 1978 förekom 27 000 skilsmässor i vårt land. Det gällde sådana personer som var vigda kyrkligt eller borgerligt. Om man därtill lägger dem som bara sammanbor, räknar man med att omkring 40 000 skilsmässor förekom förra året. Jag vill inte kasta sten på någon, men genom min uppgift får jag så ofta syssla med dessa fall. När jag märker vad det innebär för båda kontrahenterna och för barnen, måste jag säga att jag är rädd för framtiden. I skolan talas det om att man upplever något av en kris. Jag frågar: Varför? Jag har i en motion tagit upp detta med normerna. Jag skulle vilja säga: Ge de unga ledstjärnor, goda sådana, som kan vägleda dem. Ledstjärnor finns i den gamla goda boken: Bibeln. Till människans primära utrustning hör ju förståndet och samvetet. Det är en mycket viktig sak när det gäller oss människor och den mänskliga samlevnaden att samvetet fungerar och att man kan appellera till människorna. Styrkan i gången tid var att man hade givit människorna upplysning om de regler som fanns. Man hade givit människorna kunskap om den Herre som stod bakom. Därför kunde man appellera till människans samvete. Det är ganska intressant, när vi nu skall sätta oss ned och deklarera. Vi skall försöka hitta våra inkomster och utgifter och göra berättigade avdrag. Men när vi är färdiga står det alltjämt att vi har gjort deklarationen ”på heder och samvete”. Man räknar med att människan har ett samvete och att detta skall reagera. Men inte bara i deklarationstider utan hela året bör det reagera, om vi skall ha ett bra samhälle. Jag skulle kunna fortsätta att tala om det som är viktigt. Jag skulle vilja nämna något om massmedia. Jag kom för en liten stund sedan in i TV rummet. Där pågick en film. En människa satt med flaskan och drack sig redlös. Vid ett annat tillfälle satt några ungdomar framför TV:n och såg på ett sådant här program, för de är ju ganska vanliga. Jag frågade: Varför dricker ni? Då svarade de: Därför bl.a. att de äldre dricker och därför bl.a. att sådant här är intressant, för det visas ju i TV. Jag tycker att detta är en mycket allvarlig sak, som vi måste tänka på. På tal om massmedia och TV vill jag också framhålla att det finns program som vi frågar efter och som föräldrarna frågar efter ute i vårt land, nämligen kristna barnprogram. Det är förvånande att Sveriges Radio och TV alltjämt vägrar att sända kristna barnoch ungdomsprogram. Vi väntar otåligt att man skall ta hänsyn till de många som kräver sådana program. Man kan ibland känna sig litet ensam att aktualisera dessa frågor, men ändå vill jag hålla dem levande. Jag är optimist, ty inte minst hos många av vår tids ungdomar — jag träffar dem också här i huset när de kommer på studiebesök — möter man en längtan efter livets mening. Och livets mening har den gamla goda boken mycket att säga om. När 95 96 av svenska folket vill tillhöra folkoch frikyrkan, då bör de här frågorna ha stor plats i vårt samhälle och också här i riksdagen. Till sist, herr talman, skulle jag vilja läsa upp ett stycke ur en artikel i Dagens Nyheter häromdagen. De som är intresserade kan söka upp artikeln och läsa den helt och hållet. I rubriken stod det med stora bokstäver: ”Ärlighet — inte lönsam.” Sedan stod det så här: ”Hur ska det gå med solidariteten människor emellan när det i praktiken blir allt mera lönsamt att vara osolidarisk?” Det är en ekonom som tar upp den här frågan.

— ”Nu hotas allt detta av den kommersiella moral som lovar att allt är till salu. Om alltför många visar att ärlighet inte varar längst, så varar den inte länge.”

Herr talman! De senaste årens utveckling på arbetsmarknaden och de sociala effekterna av speciellt ungdomsarbetslösheten är ett centralt samhällsproblem. Ungdomens situation är allvarligare än tidigare helt enkelt därför att ungdomarna blir fler. Men ungdomsarbetslösheten är också en följd av svagheten i svensk ekonomi. Det skapas inte tillräckligt med nya arbeten för att ersätta dem som försvinner i olönsamma företag. Även om vi nu har registrerat tecken på en begynnande uppgång inom näringslivet, har ungdomarna fortfarande betydande svårigheter att få arbete på öppna marknaden. Skall vi snabbt kunna förverkliga den s.k. ungdomsgarantin, måste alla tänkbara åtgärder och ansträngningar sättas in för att tillförsäkra alla ungdomar arbete, praktik eller utbildning. Arbetsmarknadsmyndigheterna fortsätter sina ansträngningar. Arbetsförmedlingen byggs ut och verksamheten intensifieras särskilt för ungdomsgrupperna. Beredskapsarbete tas fram på olika sätt, och man söker intressera ungdomarna för olika former av utbildning. Många är emellertid skoltrötta och har lämnat grundskolan med i vissa fall svaga betyg. Detta förhållande kan för en del medföra ett nedsatt självförtroende, vilket inte bara minskar studiemotivationen utan också visar sig då de söker arbete. I andra fall kan riskerna för mera långtgående sociala störningar göra sig gällande. Sysslolöshet kan leda till psykiska problem, kanske begynnande kriminalitet, missbruk av alkohol och narkotika etc. Jag vill dock varna för generaliseringar när det gäller dylika påståenden. Det är fråga om enskilda fall, men dessa blir ofta så uppmärksammade att de kan dra bort uppmärksamheten från de bakomliggande orsakssammanhangen. För att kunna föreslå och inte minst kunna vidta effektiva åtgärder erfordras en långtgående kännedom om ungdomsarbetslöshetens orsaker. Det är inte bara nivån på utbudet av lediga platser det handlar om. Det finns en rad faktorer av betydelse i sammanhanget, och jag skall nämna några: De minderårigas löner och lönesatser har ökats proportionellt mer än de äldres under senare år. Arbetsgivarnas attityder, t.ex. kostnadsaspekter. De arbetssökandes attityder, t.ex. invändningar mot arbetsmiljön. Krav och ekonomiska bindningar som trygghetslagarna lägger på arbetsgivarna. Flera undersökningar visar att fler personer skulle ha varit anställda om inte Åmanlagarna hade fått nuvarande utformning. Sveriges Företagares riksförbund redovisade i april 1978 ett resultat från en enkätundersökning som visar att 130 000 nya industrijobb hade kunnat erbjudas —t.ex. arbetslösa ungdomar — under de senaste två åren utan Åmanlagarnas regler. De höga minimilönerna för privatanställda är också ett problem. Spänn vidden till yrkesarbetare är alltför liten. Allt detta gör att arbetsgivarna ställer sig tvekande till nyanställningar. Ungdomsarbetslöshet kan också orsakas av motsatta problem. Samtidigt som företag drar ner på takten, avskedar, inför anställningsstopp eller håller i gång med statliga bidrag så finns det faktiskt företag som gärna vill nyrekrytera. Men trots stora ansträngningar kan de inte få den personal som behövs. På senare tid har dylika händelser refererats i massmedia. Följande avsnitt ur länsarbetsnämndens i Skaraborgs län redogörelse för arbetsmarknadsutsikterna vintern 1978/79 kan tjäna som exempel på de problem som redovisas och utgöra en aktuell attitydbeskrivning: ”Bilindustrin beräknar att under 1979 ha ett nettorekryteringsbehov på ca 100 personer i Skövde och att med personalersättningsbehovet behöva rekrytera ca 100 personer totalt. Detta kan, med hänsyn till det motstånd som finns bl.a. hos ungdomar mot att ta industriarbete och skiftarbete, komma att medföra vissa svårigheter som fordrar intensifierade förmedlingsinsatser.” I en ortstidning kunde man för en tid sedan läsa följande: ”Det verkar som det är väldigt låst på arbetsmarknaden. Trots att man dagligen läser om avskedanden, permitteringar och liknande så kan vi ändå inte få det folk vi vill ha.” Detta säger platschefen för ett slakteriföretag i ett uttalande. Man understryker samtidigt att det är fråga om arbeten som inte kräver någon nämnvärd yrkesutbildning. Det kan i många fall vara arbeten som lämpar sig för just arbetslösa ungdomar. Från företagets sida räknar man upp ett antal troliga orsaker till de negativa attityder man möter: Man är bunden till den ort där man bor. ”De vill inte bryta upp från sin miljö, utan kräver att få arbete på sin egen ort. Det var mycket lättare att flytta folk för 10 år sedan,” påpekas det. Arbetsmiljön är en annan faktor. Man vill trivas på sitt arbete. Samtidigt börjar allmänheten att reagera. Inställningen speglas på insändarsidorna.

Sedan gick han med samma motivering som den andre, att det var bättre att stämpla och få betalt som arbetslös än att gå här och jobba! —-—-- Inte så konstigt att det råder en arbetslöshet. Ingen tycks vilja arbeta! Man undrar vem som betalar allting. Det måste ju vara vi andra som fortfarande håller på och trälar med ett arbete. Kan någon ge ett ärligt svar”, frågar insändarskribenten. Vederbörande riktar sina frågor till oss politiker och till arbetsmarknadsmyndigheterna. ”Metall och arbetsförmedlingen i Trollhättan skall nu göra gemensam sak för att få de arbetslösa i staden att ta de jobb som finns på SAAB. Detta sedan det blivit känt att SAAB rekryterar arbetskraft från Finland — trots att det finns 654 arbetslösa i Trollhättan. Vi måste kanske-sätta lite hårdare press på de arbetslösa att ta de jobb som erbjuds, säger arbetsförmedlingens chef... Enbart i gruppen 25-34 år finns det drygt 200 arbetslösa i Trollhättan. Ombudsmannen i Metalls avdelning säger: Om alltför många rekryteras utifrån kan arbetslösheten i Trollhättan öka dramatiskt. Utöver de 654 registrerade arbetslösa i Trollhättan tillkommer 350 i beredskapsarbeten och 500 i arbetsmarknadsutbildning. Det finns 136 lediga jobb i staden.” Nu har reaktionerna mot liknande händelser börjat komma från arbetsmarknadsmyndigheterna. I det senaste numret av LO-tidningen uttalar generaldirektör Bertil Rehnberg följande: ”Ungdomar skall ha ett rimligt rådrum — en rimlig tid när de får chansen att välja och pröva yrkesbana. Men se”n får de lov att ta ett anvisat jobb. Fortsätter de att säga nej till erbjudna jobb måste förmedlingen kunna meddela det till arbetslöshetskassan.” Yuerligare förklaringar till ungdomsarbetslösheten finns att söka i den nya skolans funktionssätt. Skolan alstrar skolleda och studieavbrott. Skolan ger inte heller en tillräcklig yrkesförberedelse, samtidigt som den brygga in på arbetsmarknaden som bl.a. företagsskolor och lärlingsutbildning utgjort har förlorat i betydelse. Åtgärder är därför nödvändiga på både kort och lång sikt! Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten är att få fart på ekonomin, så att det skapas fler arbeten. När expansionen i näringslivet stannar av och allt fler företag inför anställningsstopp uppstår stora svårigheter för de nytillträdande på arbetsmarknaden. Den näst viktigaste åtgärden är att få en bättre fungerande skola. Vår nuvarande skola är alltför teoretiskt inriktad. Många naturvetenskapliga ämnen har bantats på schemat. Skall vi kunna ta upp konkurrensen med de nya industriländerna i t.ex. Östasien — men också framdeles i nuvarande utvecklingsländer — måste vi ha en hög teknisk skicklighet. Den grunden måste läggas redan i grundskolan! Andra åtgärder som är viktiga är att få en större rörlighet på arbetsmarknaden. En ändring av Åmanlagarna är exempelvis en åtgärd som kan ge ungdomen fler möjligheter att pröva på olika arbeten. Ungdomen har hittills fått erfara att det inte går att lagstifta fram ett visst antal arbeten. Åmanlagarna har satt tryggheten för de redan anställda i centrum och höjt trösklarna för dem som vill in på en ny arbetsplats. En större lönedifferentiering mellan ungdomar och äldre yrkeskunnig arbetskraft ökar säkert också ungdomens sysselsättningsmöjligheter. Lärlingsutbildningen måste återfå sin tidigare betydelsefulla roll. Statsbidragen till sådan utbildning måste höjas i nivå med de bidrag som man nu utger till företag som anordnar beredskapsarbeten för ungdomar. Hantverksyrkena har kommit i blickpunkten på senare tid. Typiska hantverksyrken, som exempelvis skomakare och möbelrenoverare, tycks gå mot en renässans i takt med att slit-och-släng-mentaliteten är på tillbakagång. Det uppges från hantverksoch småindustriorganisationernas sida att man beräknar att ca 15 000 ungdomar skulle kunna få lärlingsutbildning, om erforderligt stöd ges från samhällets sida, t.ex. på samma nivå som de studiemedel som utgår till studerande i gymnasieskolan. I budgetpropositionen föreslås emellertid att nuvarande bidrag höjs med 65 96 men att antalet bidragsrum, 1 600, hålls oförändrat. Det bör observeras att den föreslagna höjningen sker på en mycket blygsam nivå. Bidraget täcker ej på något sätt kostnaderna för instruktörer, undervisningsmaterial, lokaler, utrustning m.m. Storleken av statsbidraget till läringsutbildning är nu 56 öre per timme. Med den föreslagna höjningen blir det 93 öre. Grundbidraget kommer då att utgöra endast 3,5 96 av lärlingslönen inkl. sociala kostnader! Om bidraget ställs i relation till anslagen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder — t.ex. beredskapsarbete för ungdomar — framstår blygsamheten i ännu mer öppen dager. När man i dag ger bidrag på 75 96 av kostnaderna för beredskapsarbete upp till 6 månader för ungdomar mellan 16 och 20 år, är det ganska svårförståeligt att ett företag som ger ungdomar en treårig yrkesutbildning inte skall få åtminstone samma ersättning som företagen får, om de utan nämnvärda förpliktelser ger ungdomar sysselsättning genom beredskapsarbete. Den strukturomvandling som pågår — och som måste fortsätta — kommer att ställa större krav på dem som är verksamma och som vill vara verksamma i arbetslivet. Särskilda åtgärder måste också vidtas för att underlätta ungdomens inträde på arbetsmarknaden. Ungdomar såväl på grundskolans högstadium som inom gymnasieskolan måste få ökade möjligheter att vara verksamma ute i arbetslivet. Den nuvarande pryoverksamheten torde inte alls ge den inblick, erfarenhet och sociala träning som bör vara syftet med verksamheten. Vad som erfordras är att ungdomar med intresse för ett visst yrkesarbete bereds möjlighet att pröva på detta under viss tid och i planerad form, så att en värdering av erfarenheterna för varje elev blir möjlig. Med bl.a. dylika åtgärder kan ett felaktigt val av studieinriktning eller yrkesarbete undvikas och elevernas föreställningar om arbetslivet ges en mera verklighetstrogen prägel. Utbildning varvad med praktik är därför — som regering och riksdag redan förordat efter förslag från sysselsättningsutredningen — ett bra alternativ. I sammanhanget måste betydelsen och värdet av fostran i hem och skola understrykas. Ungdomarna måste få bättre förutsättningar att handla under eget ansvar och efter goda normer och värderingar. Självfallet bestäms förutsättningarna för sysselsättningspolitiken av den internationella konjunkturutvecklingen. Men vi har dock att främst söka orsakerna till sysselsättningsproblemen inom landet. För att klara sysselsättningsproblemen på lång sikt måste samhällsekonomin vara i balans. Näringslivet måste kunna få arbeta med en internationell konkurrenskraft. Utvecklingskraften inom företagen måste tas till vara. Vi måste skapa bättre förutsättningar för nyföretagande och för utveckling av nya idéer. Summerar man alla de krav på nyetableringar, nylokaliseringar etc. som kommunerna redovisar i länsplaneringsarbetet, kan man konstatera att nyföretagandet i vårt land måste mångdubblas. En positiv utveckling för näringslivet är en grundläggande förutsättning för att problemen för utsatta grupper — ungdomar, handikappade, äldre, kvinnor — skall kunna lösas. Alla andra åtgärder innebär att man eljest överflyttar arbetslöshetproblemen till andra medborgargrupper. I en social marknadsekonomi är det konsumenterna som genom sitt fria val av varor och tjänster skapar den efterfrågan som det är näringslivets uppgift att tillgodose. Näringslivets uppgift är inte att ta fram speciella arbetsplatser eller särskilda arbeten. Vi kan inte — lika lite som i andra länder — kräva att företagen skall utföra tjänster eller tillverka varor som inte går att sälja. Det lönar sig inte heller — som en del socialister inbillar sig — att lagstifta fram ett visst antal jobb. Förutsättningarna för att bereda arbete åt alla måste baseras på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Varför inte genomlysa all denna problematik på samma sätt som skett med energifrågorna eller som nu sker med sysselsättningspolitiken? Enbart ett erkännande från många politikers sida, att det finns sådana samband, skulle betyda mycket positivt. De åtgärder som samhället måste vidta måste mera bygga på insikter än på åsikter om den verklighet som orsakar ungdomsarbetslösheten.

Herr talman! Det har i dag talats mycket om arbetslöshet, även i det senaste inlägget. Att vilja arbeta men inte få jobb är ett välkänt förvärvshinder för både kvinnor och män. I den bistra situationen har många hamnat under den senaste lågkonjunkturen. Att vilja arbeta, få jobb, men inte kunna ta det är ett mera undanskymt problem — men så är det bara kvinnor som drabbas av det också. Jag skall senare komma tillbaka till det. Men jag skall börja med dem som inte har kunnat få jobb. Arbetslösheten har särskilt drabbat de relativt nya och nytillträdande på arbetsmarknaden — ungdomar och kvinnor. Dessa grupper har genomgående haft högre arbetslöshetssiffror än männen. Många kvinnor anmäler sig inte ens som arbetssökande, eftersom de vet att det inte finns arbete för dem på den plats där de av familjeskäl är bundna. Deras arbetslöshet är dold för statistiken. De stora skillnader i kvinnors förvärvsfrekvens som finns mellan olika regioner talar sitt tydliga språk om dold arbetslöshet. Enligt arbetskraftsundersökningen i oktober 1978 var förvärvsfrekvensen för kvinnor mellan 16 och 74 år i Stockholms län 68 96 ,i Östergötlands län 60,7 96 ,i Norrbottens län 56,8 26 och i Kalmar län, som låg lägst, 55,9 96. Det är alltså en skillnad på mer än 12 procentenheter mellan Stockholms län och Kalmar län. Skillnaden är egentligen större, därför att kvinnor i glesbygd också arbetar kortare tid per vecka än kvinnor i storstadsområden. När det gäller män finns det också skillnader i förvärvsfrekvens, men den är mindre och deras förvärvsfrekvens ligger genomgående på en betydligt högre nivå. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors förvärvsfrekvens i de län som jag har nämnt varierar från 13 procentenheter till 27 procentenheter. Skillnaderna är störst i Kalmar län. Som Nils G. Åsling underströk tidigare i dag behövs det en målmedveten regionalpolitik. Den är livsviktig inte minst för kvinnorna och deras sysselsättningsmöjligheter. Jag skulle vilja säga att den just nu är alldeles särskilt viktig. Det finns nämligen en stor risk för att den begynnande högkonjunkturen leder till att suget på arbetskraft från de stora orterna ökar, och det skulle vara förödande om man nu, liksom vid tidigare högkonjunkturer, skulle följa minsta motståndets lag och stimulera och subventionera arbetskraftens flyttning. Den utvecklingen missgynnar alltid kvinnorna. I stället bör alla krafter sättas in för att stimulera etablering av företag och arbetstillfällen ute i regionerna. Detta är i hög grad en jämställdhetsfråga eller som centern uttrycker det i sin partimotion: ”Med våra utgångspunkter — att det är samhällets uppgift att försöka skapa likvärdiga sysselsättningsmöjligheter för män och kvinnor i hela landet — är en aktiv regionalpolitik en betydelsefull jämställdhetsfråga.” Koncentrationspolitiken är i alla sina aspekter och i alla sina konsekvenser ett hot mot jämställdheten. Jämställdhet mellan kvinnor och män kan bara uppnås i ett samhälle där alla människor har möjligheter att påverka utvecklingen och sin egen livssituation, ett samhälle med närhet mellan bostad, arbete och service, ett samhälle där gemensamt ansvarstagande skapar gemenskap mellan människorna och därmed trygghet för barnen. Det är det målet för samhällets utformning som ligger bakom centerns agerande i planeringsfrågor både här i riksdagen och i länen, inte minst i Stockholmsregionen där jag själv som centerpartist har haft möjlighet att påverka utvecklingen. Det är inte bara beträffande den rikspolitiska planeringen som vi behöver tänka om. Det gäller kanske i ännu högre grad i fråga om länsplaneringen och den kommunala planeringen. Fortfarande har man i planeringsförutsättningarna tagit mycket liten hänsyn till att kvinnor förvärvsarbetar och att fler vill förvärvsarbeta. Man har i varje fall inte dragit konsekvenserna av detta vid planeringen. Det är nu dags för alla partier att göra detta. Gjorda undersökningar visar klart att kvinnors förvärvsfrekvens är beroende av tillgången till lokala arbetsmarknader, och här kommer jag tillbaka till de andra förvärvshinder som jag inledningsvis nämnde. Att vilja arbeta, kunna få arbete men inte kunna ta det, det är en situation som i stort sett bara kvinnor kan råka i. I varje fall känns det för mig overkligt att tänka att en man kan tvingas säga nej till ett arbete, därför att han inte har tillgång till familjens bil eller därför att han inte fått daghemsplats för sina barn. Många kvinnor är i den situationen. Hur många vet vi inte. Den omfattande kartläggning som nu sker i jämställdhetskommitténs regi av de kvinnor som uppger ”arbete i eget hushåll” som huvudsaklig arbetsuppgift bör kunna ge svar på den frågan. Därefter vet vi också bättre var vi skall sätta in åtgärderna — och vilka. Herr talman! När jag i dag inte kommer att gå närmare in på bristerna i barnomsorgen som ett förvärvshinder beror det inte på att jag inte tycker att detta är viktigt utan på att jag i dag tänkte ta upp andra problem. Jag vill ha sagt detta innan jag går vidare, för att undvika att bli misstolkad. Vad vi redan vet genom olika undersökningar är att den utveckling som styrs genom den fysiska planeringen går tvärtemot vad som är önskvärt ur kvinnors synpunkt. Den går mot ökat avstånd mellan bostad och arbete, också i tättbefolkade områden. Boendet glesas ut och arbetsplatserna koncentreras. Det innebär längre arbetsresor, vilket är ett betydande förvärvshinder för kvinnor. Detta kom tydligt fram vid det försök med kollektiv trafik vilket sysselsättningsutredningen genomfört i Lindesberg och i vilket jämställdhetsdelegationen deltog. Hälften av alla icke förvärvsarbetande kvinnor som uppgav sig vilja ha arbete saknade tillgång till bil för arbetsresor. Den bil som fanns i familjen användes av mannen för hans arbetsresor, och en tredjedel av de kvinnor som sökte arbete angav också resorna som största hinder. Det finns olika sätt att tackla problemet. Medveten planering av arbetsplatser och boende i närhet av varandra är ett sätt, men det behövs stark styrning för att bryta den trend mot koncentration vi haft så länge. En inom länen decentraliserad offentlig sektor skulle ha en väsentlig betydelse för lokala arbetsmarknader. Bättre — och okonventionellare — kollektiva kommunikationer är ett annat sätt. Sysselsättningsutredningens försök visar vilken betydelse för kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta en medveten satsning på kollektivtrafik har, om den anpassas till reguljära arbetstider, till var arbetsplatserna finns — och till resandemängden. Nu löser man i stället tillgängligheten till arbetsplatserna med ökad biltäthet, vilket ur många aspekter är olämpligt. Jag behöver bara nämna resursslöseriet och miljöaspekterna. Tendensen är redan fullt klar: allt fler hushåll har två bilar. Men även om vi kan lösa kommunikationsfrågan, innebär långa dagliga resor alltid en påfrestning. Det är nödvändigt att vi sätter gränser för vad som skall krävas av människor i det avseendet. Undersökningar i Stockholmsområdet visar att den genomsnittliga tiden för dagliga arbetsresor med kollektivtrafik är 39 minuter för enkel resa och att mer än en tredjedel av alla som åkte kollektivt till sitt arbete hade mer än 45 minuters resa var väg. Undra sedan på att situationen upplevs som stressande. Deltid med de nackdelar detta ofta innebär kan te sig som den enda lösningen, i varje fall för kvinnor som ju fortfarande har det huvudsakliga hemansvaret. Det är också kvinnor som tillgriper deltid. Jag tycker att det är litet cyniskt att, som socialdemokraterna och LO, vilja avskaffa deltiden utan att göra något för att avskaffa orsakerna till den. Ett förvärvshinder är också att kvinnor är så rädda att pröva på nya yrken. Vi har en oerhört starkt könsbunden arbetsmarknad. Om systemet med lokala arbetsmarknader skall fungera, krävs det att kvinnor och män väljer mindre könsbundet. Motståndet mot att gå in i ett otraditionellt arbete är starkt före, men när väl steget tagits ut på den annorlunda arbetsplatsen brukar belåtenheten vara stor. Men här krävs det information och stimulans. Vi har inom arbetsmarknadspolitiken olika åtgärder i syfte att stimulera kvinnor och män till otraditionella yrkesval — dels den kvotering som är knuten till lokaliseringsbidraget, dels det s.k. jämställdhetsbidraget. Kvoteringsbestämmelsen innebär att varje företag som nyanställer med statligt lokaliseringsstöd skall rekrytera minst 40 96 kvinnor resp. män. En utvärdering som gjordes efter två år visar, att det haft viss effekt. 41 96 av de nyanställda i de 265 företagen var kvinnor, och andelen kvinnor hade totalt ökat från 16 till 18 96. Flera av företagen hade anmärkt att kvinnor hade kort yrkeserfarenhet och utbildning, vilket företagen betraktade som en nackdel. Tyvärr har alltför många dispenser beviljats under den senaste lågkonjunkturen. Bestämmelserna måste följas om de skall ge effekt. Här borde f. ö. jämställdhetsbidraget kunna komma väl till pass som komplement, särsk ilt om det får den nya utformning som arbetsmarknadsstyrelsen och jämställdhetskommittén har föreslagit regeringen och som jag utgår från att regeringen kommer att ansluta sig till. Förslag är aviserat i budgetpropositionen. Genom att utnyttja jämställdhetsbidraget får företagen hjälp till den utbildning som kan vara nödvändig för arbetskraft utan yrkeserfarenhet, som anställs i enlighet med kvoteringsbestämmelsen vid lokaliseringsbidrag. Jag efterlyser en större medvetenhet från arbetsmarknadsmyndigheternas sida om kvinnors situation på arbetsmarknaden och om vad man bör göra för att avhjälpa de brister som finns. En sådan medvetenhet borde leda till en mer konsekvent användning av anvisade medel i syfte att stärka kvinnornas ställning i glesbygden, där den är som svagast. Herr talman! Min talartid är snart förbrukad, men jag vill slutligen säga några ord om invandrarna. Jag tror att det är på tiden att vi inser och i alla olika sammanhang tar hänsyn till att Sverige är och kommer att förbli ett land med många språkliga och kulturella minoriteter. Sverige är inte längre ett homogent land. Vi har f.n. omkring en miljon människor i vårt land som har annat ursprungsland än Sverige, och vart fjärde barn som föds i Sverige har föräldrar med annat ursprungsland. Vi har fastställt stolta mål för vår invandrarpolitik, men vi har inte alltid kunnat leva upp till dem. Jag klandrar ingen särskild för det, inte heller något särskilt parti. Sanningen är väl den att vi alla har underlåtenhetssynder i det sammanhanget, för trots den ambitiösa målsättningen har invandrarna generellt lägre standard med sämre arbetsoch boendeförhållanden än svenskar. De har högre arbetslöshet, och i det avseendet är det återigen särskilt ungdomarna och kvinnorna som drabbas. Invandrarna lever ofta isolerade från den svenska befolkningen. Dessutom utsätts många invandrare för våra fördomar, som tar sig uttryck i ringaktning och ibland i rena trakasserier. Värst är det om detta drabbar barn, och detta tycks bli allt vanligare enligt rapporter från skolor. Skall vi undvika större problem i framtiden, måste vi göra något nu. I en centermotion har vi krävt en rad olika åtgärder. Jag skall nämna några. Det är nödvändigt att engagera de stora folkrörelserna i en omfattande kontaktoch informationsverksamhet. Inte minst viktig är informationen till den svenska befolkningen om invandringens positiva betydelse för Sveriges ekonomi och kulturella liv, om invandrarnas kulturer och hemländer och om nödvändigheten av ett ökat samarbete mellan invandrarna och oss infödda. Vi har i motionen anvisat medel för en sådan informationssatsning. Vi har också tagit upp barnens och invandrarkvinnornas problem. Hemspråksreformen var en viktig reform. Tyvärr börjar hemspråksträningen i förskolan för sent. Hittills har bara sexåringar fått del av den. Riksdagen beslöt i fjol och socialministern föreslår nu statsbidrag också för femåringar i förskolan. Men också detta är för sent. Ett invandrarbarn på ett helsvenskt daghem blir ”språkdränkt” långt före femårsåldern, om inte hemspråket innan dess blivit stimulerat. Vi vill att kommunerna skall få disponera statsbidraget mer flexibelt, så att hemspråksträning kan sättas in också för de små barnen. Enspråkiga finska klasser i gymnasieskolan har efter initiativ från centern med stor framgång prövats i Stockholm. Det finns skäl att gå vidare på den linjen för att tillgodose särskilda behov. Slutligen några ord om invandrarkvinnorna, som jag känner särskilt varmt för. Många är hemarbetande eller arbetar på udda tider med flera arbetsgivare. De blir isolerade och går miste om svenskundervisning på betald arbetstid. Men det är oerhört viktigt att de lär sig svenska, inte minst med tanke på barnen. Vi föreslår att det skall utgå viss timersättning för dessa kvinnor, när de deltar i den frivilliga svenskundervisningen. Herr talman! Jag tror att vi kan vara ganska förvissade om att de insatser för invandrarna som vi gör nu kommer att betala sig i form av minskade problem i framtiden.

Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken är en huvuduppgift för regeringen. Att bekämpa arbetslösheten och skapa trygga jobb är den viktigaste uppgift som regering och riksdag står inför. Syftet är att skapa jobb åt alla. Var och en skall efter förmåga kunna delta i arbetslivet. Kvinnor och män skall ha lika möjligheter och samma ansvar. Särskilt viktigt är att bereda ungdomar praktik och utbildning inför inträdet på arbetsmarknaden. En utdragen lågkonjunktur men också en ambitiös målsättning för arbetsmarknadspolitiken har drivit fram den största satsningen någonsin på att upprätthålla sysselsättningen. De arbetsmarknadspolitiska insatserna har kommit att omfatta mer än 5 96 av arbetskraften. Till det skall läggas sysselsättningseffekten av en rad selektiva åtgärder, främst inom regionaloch näringspolitiken. En ambitiös trygghetspolitik som konsekvent drivits av regeringen utgår från att välfärdssamhällets sociala skyddsnät bl.a. har till syfte att människors levnadsvillkor inte enbart skall styras av om de tillfälligtvis är arbetslösa eller har sysselsättning. Men en övergripande sysselsättningspolitik består för en liberal regering inte bara av arbetsmarknadspolitik i traditionell mening. Den långsiktiga sysselsättningspolitiken måste ses i ljuset av näringslivets strukturföränd ringar. Fler och tryggare arbetstillfällen förutsätter en framgångsrik ekonomisk politik som stimulerar efterfrågan, upprätthåller den internationella konkurrenskraften och håller tillbaka prisstegringarna. Fler och tryggare arbetstillfällen förutsätter en näringspolitik som är nödvändig om svenskt näringsliv skall stå starkt också i framtiden. Fler och tryggare arbetstillfällen förutsätter också en regionalpolitik som sprider jobben också till de utsatta delarna av vårt land och stödjer dem som drabbas av konjunkturoch strukturförändringar — inte minst dem som har särskilda svårigheter att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Som en fortsättning kommer regeringen därför, för vår behandling här i kammaren, att under de närmaste månaderna lägga fram två omfattande propositioner om näringspolitik och regionalpolitik. Samtidigt kan sysselsättningsutredningens slutbetänkande sändas ut på remiss och långtidsutredningen bli föremål för diskussion och ställningstagande. Arbetet med sysselsättningspolitikens långsiktiga inriktning kan därför på allvar sättas i gång. Även under normalkonjunkturer finns det anledning att räkna med att behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser och förmedlingsservice kommer att öka. 350 nya tjänster till arbetsförmedlingen innebär en kraftig satsning. Herr talman! Trots det goda resultatet av regeringens ekonomiska politik måste beredskapen på arbetsmarknadspolitikens område vara oförändrat hög. Det ingår i en liberal arbetsmarknadsfilosofi att skapa förutsättningar för en tryggad arbetsmarknad. Nya metoder måste ständigt utvecklas för att möta nya tiders krav. I dag har tio län försöksverksamhet med allmän platsanmälan vid arbetsförmedlingarna, en försöksverksamhet som startade hösten 1976. Herr talman! Värdet av regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik är klart dokumenterat. Resultatet innebär att vi i dag är på väg in ien situation där den spontana efterfrågan på arbetskraft successivt kommer att öka. Arbetslösheten är på en internationellt sett mycket låg nivå. Mot Sveriges ca 2 96 i säsongrensad arbetslöshet, enligt arbetskraftsundersökningen i oktober förra året, skall ställas mer än dubbelt så många, 4,2 96, arbetslöshetsanmälda i Västtyskland, 5,7 96 i Storbritannien, nästan tre gånger så många, 5,8 96, i USA och 8-9 96 i Danmark. Nyrekryteringsbidraget har inneburit att över 10 000 företag anmält ett nyrekryteringsbehov på 45 000 personer. I ett inlägg här tidigare under dagen dömde Anna-Greta Leijon ut nyrekryteringsbidraget genom att säga att man på socialdemokratiskt håll anser att det är bortkastade pengar. Jag har en annan mening. Jag tror att nyrekryteringsbidraget är ert bra medel att stärka sysselsättningen. I min egen hemprovins — Västergötland och Bohuslän — har nära 2 000 företag kunnat redovisa en nettoökning av personalstyrkan med över 8 000 nyanställda. Intressant är att konstatera att en stor del av dessa arbetsplatser finns inom de små och medelstora företagen. Ungdomens sysselsättning är särskilt viktig. Regeringen tillsatte i höstas delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor. Jag gläder mig speciellt åt att ungdomsarbetslösheten stadigt har gått ned, från augustis 54 000 till oktobers 38000. I december var ungdomsarbetslösheten tack vare en målmedveten politik nere i 28000, klart under de höga siffrorna för ungdomsarbetslösheten under 1973. Det är ett gott betyg för de åtgärder en liberal arbetsmarknadsminister satt in. Till detta kommer att utbildningsinsatserna för ungdomar har ökat. Med budgetpropositionens balanserade bild av arbetsmarknadsläget kan ca 50 000 nya arbetstillfällen förutses under det nya året. Men, herr talman, bakom regeringens intensiva insatser i form av direkta arbetsmarknadspolitiska åtgärder finns tanken om arbetets sociala och mänskliga värden. En anställning innebär inte bara en tryggad ekonomi utan också ett socialt liv. Vittnesbörd talar om att den arbetslösa människans djupa olycka i dag inte främst har sin grund i ekonomiska problem. Med jobbet tryggat bryts den mänskliga isoleringen, den psykologiska otryggheten och man ges en människovärdig tillvaro. Detta gäller för alla människor. Regeringens förslag till åtgärder för att bereda även de arbetshandikappade och ungdom med missbruksproblem arbete inom den öppna arbetsmarknaden är ett uttryck för en hög social ambition. Alla skall omfattas av åtgärderna för att nå målet: arbete åt alla. Att ta vara på de stora fonderna av yrkestekniskt kunnande, teknisk skicklighet och skapande fantasi innebär ett tillvaratagande av mänskliga resurser. Men detta innebär också att vi måste vara öppna för olika arbetsuppgifter. Vi måste bort från den för några år sedan av en del omfattade tanken att det inte var ”fint” att arbeta it.ex. industrin. I takt med att vi alltmer kommit att inse industrins betydelse för vårt välstånd har det skett en uppvärdering av industriarbetet. Vi måste också vara öppna för att ta de arbeten som faktiskt står till vårt förfogande, om dessa arbetstillfällen uppfyller de krav man rimligen kan ställa. Önskemål om möjlighet att söka ett nytt arbete som bättre passar de individuella förutsättningarna måste dock tillgodoses. Den svenska ekonomin har de senaste åren fått utstå svåra påfrestningar och prövningar, och de är förvisso inte över. Konjunkturerna synes nu bli allt bättre. Detta i kombination med åtgärder för att främja sysselsättning och produktion gör att det finns anledning att se med optimism på framtiden. Under det kommande året och i synnerhet de närmaste månaderna är det emellertid nödvändigt med fortsatta kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser för att hålla sysselsättningen uppe. Särskilt gäller detta i fråga om stöd till grupper som har ett utsatt läge på arbetsmarknaden: ungdomar, handikappade, äldre, nytillträdande kvinnor. Regeringen har visat sig beredd att stödja dessa grupper med nya insatser. Jag tänker här särskilt på den proposition om stöd till handikappade i arbetslivet som arbetsmarknadsutskottet nu skall börja behandla och som kommer till kammaren i mars månad. Vidare tänker jag på det förslag till lag med åtgärder för jämställdhet i arbetslivet som senare i vår skall föreläggas riksdagen. Det finns emellertid ytterligare exempel på ojämlikheter inom arbetslivet. De regionala skillnaderna i fråga om möjligheter till sysselsättning är fortfarande betydande. Arbetslösheten i skogslänen är generellt sett dubbelt så hög som i övriga landet. Även om regionalpolitiken haft vissa framgångar har vi inte lyckats komma till rätta med de grundläggande problemen när det gäller att hävda sysselsättningen i skogslänen och vissa andra delar av landet. Jag skall inte här gå närmare in på dessa frågor, eftersom kammaren får anledning att diskutera dem med utgångspunkt i den regionalpolitiska propositionen, som f. n. förbereds av regeringen. Jag vill emellertid anföra några synpunkter i marginalen. För att belysa det stora intresse som av naturliga skäl finns i dessa frågor kan jag nämna att arbetsmarknadsutskottet under allmänna motionstiden fått ett rekordartat stort antal motioner på det regionalpolitiska fältet. Redan innan propositionen har kommit finns ca 60 motioner på detta område, av vilka nästan 50 gäller krav på insatser i olika län och orter. Kraven gäller i stort sett hela landet, från Norrbotten till Skåne. I detta sammanhang vill jag göra några reflexioner om regionalpolitikens uppgifter. Det kan inte vara en sak för regionalpolitiken att hålla uppe sysselsättningen i hela landet. Det problemet måste lösas inom ramen för den allmänna ekonomiska politiken och genom insatser av näringspolitisk art. Från den bas som den allmänna ekonomiska politiken ger skall regionalpolitiska insatser sättas in i landsdelar som har det sämst ställt i fråga om sysselsättning och service. Mot denna bakgrund är det något skrämmande när det ropas på regionalpolitiska insatser från snart sagt varje landsdel och kommun. Motionerna illustrerar ju detta förhållande. Förhoppningar om att regionalpolitiken skall kunna lösa alla sysselsättningsproblem växer. Regionalpolitiken är viktig; den är helt nödvändig. Men låt mig för min del varna för en övertro på regionalpolitikens roll. En sådan övertro kan endast leda till överdrivna förväntningar, med svikna förhoppningar som följd. Det skall väl inte döljas att den ambitiösa regionalpolitiska planeringen i många fall lett till överdrivna förhoppningar. När planeringen — som nu är avsikten — riktats in på konkreta åtgärder är det svårt att infria de förhoppningar som en mera abstrakt planering av sysselsättningen givit upphov till. Jag skall här upprepa en av regionalpolitiker ofta uttalad sanning: Det är inte kapitalbristen som är den stora svårigheten utan bristen på utvecklingsbara projekt för att främja sysselsättningen. Den knapphet som råder gör att man måste sanningen i vitögat: De regionalpolitiska resurserna måste avdelas för de delar av landet som har det besvärligast ur sysselsättningssynpunkt, och generellt sett är detta det allmänna stödområdet och då i första hand Norrlands inland. Det utan tvivel mest utsatta länet är Norrbotten. Detta innebär att de resurser som återstår för övriga delar av landet med nödvändighet blir begränsade. Vi måste vara beredda på att medverka till någonting som skulle kunna kallas nationell solidaritet. Detta innebär att vi måste avvisa motionsförslag som i sin förlängning skulle innebära att hela landet görs till ett enda stort stödområde. Regionalpolitiken måste vara selektiv. Vi lurar oss själva om vi tror att vi kan uppnå regional utjämning genom att fördela det regionalpolitiska stödet över i stort sett hela landet. Herr talman! Jag vill till sist understryka den förda ekonomiska politikens förutsättning för den offensiva arbetsmarknadspolitik som är en nödvändig het. Utan en konkurrenskraftig industri som bas kan vi inte upprätthålla den fulla sysselsättningen oavsett vilken avancerad arbetsmarknadspolitik vi än må föra. Regeringens samlade ekonomiska politik är väl ägnad att stödja sysselsättningspolitiken. Det är en ekonomisk politik som lägger grunden till en samhällsekonomi i balans och tillväxt, med en ökande sysselsättning som följd.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig när under innevarande riksmöte som jag beräknar kunna lägga fram en omarbetad proposition om ändring i lagen om mervärdeskatt m.m. Jag räknar med att en proposition om ändring i lagen om mervärdeskatt skall kunna läggas fram den 15 mars 1979.
Herr talman! Om exempelvis Volvo bygger för att driva verksamhet i egna lokaler får Volvo dra av fastighetsmoms. Men om Volvo skulle driva verksamheten i hyrda lokaler går det inte att dra av denna moms. Vad innebär då denna skillnad i kostnader? Jo, det blir ungefär tioprocentiga merkostnader när man hyr lokaler för sin rörelse. Än sen då, kan någon säga som inte är särskilt insatt i dessa frågor. Volvo och andra företag får väl hålla sig med egna lokaler om det skulle vara billigare. Men så enkelt är det faktiskt inte. För det första bör det vara ett rimligt krav att det föreligger neutralitet mellan å ena sidan skattskyldiga som bedriver verksamhet i egna lokaler och å andra sidan skattskyldiga som bedriver verksamhet i förhyrda lokaler. För det andra påverkar detta sättet att utnyttja kapital. Jag kan förstå exempelvis Volvo, när man där säger att det är fel att statsmakterna styr företagen att investera kapital i byggnader. Jag kan också förstå om Volvo finner det klokare att investera och använda kapital i 1980-talets nya bil. Jag har nämnt Volvo här bara som ett exempel. Det är många andra företag som har dessa problem. Jag arbetar själv, herr talman, i ett företag där vi har precis samma problem. Skall vi själva bygga våra varuhus eller skall vi låta andra göra det och sedan hyra in oss? Ett sådant beslut skall inte avgöras av en brist i momsreglerna. Vidare bör budgetoch ekonomiministern veta att efter flera års lönsamhetsproblem i detaljhandeln har det varit svårt att finansiera sådana här projekt. Jag tänker inte minst på ombyggnation av gamla, utslitna och otidsenliga varuhuslokaler. Det här är verkligen ett problem för oss i företaget, både vad gäller företagsledning och vad gäller facket och de anställda. Nu skjuts alltså detta problem framåt, och vi väntar på vad det skall bli för beslut i riksdagen. Detta är också ett problem för byggnadsarbetarkåren. Jag har så sent som i dag ringt och frågat hur många byggnadsarbetare som är arbetslösa, och det är 10 000 av förbundets medlemmar. Nå, jag har fått ett positivt svar, och det tackar jag statsrådet för. Men det är klart att man blir litet orolig när budgetoch ekonomiministern säger ”jag räknar med”. I det ligger ett litet frågetecken — det kan alltså bli försenat, och det vore högst olyckligt. Efter den 15 mars skall vi ha motionstid och utskottsbehandling, och det kanske inte kan bli beslut förrän i maj. Alltså går hela våren utan att vi får veta hur det skall bli. Skulle man inte kunna påskynda detta ytterligare i kanslihuset? Det är min fråga till statsrådet.
Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig när jag räknar med att lägga fram en proposition, och jag har svarat när jag räknar med att lägga fram den, dvs. den 15 mars. Den tiden möjliggör för vårriksdagen att fatta ett beslut. Den här propositionen innehåller ju en mängd olika delförslag. Man var ense om att de allra flesta av dem var bra förslag. Jag har också noterat att i fråga om just den punkt som Alf Wennerfors och jag nu resonerar om har varken förslaget från utredningen eller förslaget i propositionen mött kritik under beredningsarbetet. Däremot rådde det delade meningar om andra inslag i propositionen. Detta harlett till att vi vill ta en viss tid på oss för att se över dessa delar av förslagen, innan vi för riksdagen framlägger en proposition som i sin helhet förhoppningsvis skall kunna leda till ett positivt beslut under vårriksdagen. Det är den arbetsinriktningen jag har.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag vill redovisa bevekelsegrunderna bakom nedskärningarna av de extra skatteutjämningsbidragen för år 1979 jämfört med år 1978 till vissa kommuner i Stockholms län. Jag vill först erinra om att de extra skatteutjämningsbidragen utgör ett komplement till de ordinarie skatteutjämningsbidragen. De ordinarie skatteutjämningsbidragen utgår automatiskt efter generella regler till kommuner med bristande egen skattekraft. För de extra bidragen, som beviljas av regeringen efter särskild ansökan, finns däremot inga särskilda regler utformade. I samband med att skatteutjämningssystemet senast sågs över uttalade riksdagen att en kommun i sin ansökan bör kunna påvisa att något speciellt inträffat, som påtagligt försämrat kommunens ekonomi, eller att den ekonomiska situationen allmänt sett är sådan för kommunen, att det föreligger ett behov av extra stöd. Ansökningarna bereds av skatteutjämningsnämnden, som lämnar förslag till regeringen, hur de medel som står till förfogande skall fördelas. Prövningen sker på grundval av uppgifter om de sökande kommunernas ekonomi. Bl. a. infordras för varje kommun den aktuella budgeten, ekonomiska flerårsplanen och bokslutsredogörelsen. Uppgifterna sammanställs, och med utgångspunkt från dessa vägs kommunernas behov av stöd mot varandra. Den vägning av bidragsbehovet som varje år måste göras mellan kommunerna gör självfallet att bidraget för den enskilda kommunen kan variera från år till år. För år 1979 inkom 77 ansökningar. De medel som stod till förfogande uppgick till 115 milj.kr. Detta belopp fördelades av den dåvarande trepartiregeringen den 14 september 1978 på 45 kommuner och en församling. Den största andelen, eller 39,7 milj.kr., gick till kommuner i Stockholms län. Därnäst följde Norrbottens och Jämtlands län med 26,7 resp. 15,2 milj.kr. i bidrag. Av de enskilda kommunerna får Botkyrka och Luleå de största bidragen med 27,3 resp. 20,2 milj.kr. Pär Granstedt påtalar att de extra bidragen till Botkyrka och Haninge kommuner minskar mellan åren 1978 och 1979. Låt mig då nämna att Botkyrka kommun har beviljats extra skatteutjämningsbidrag med 14 milj.kr. för år 1977, 39,2 milj.kr. för år 1978 och 27,3 milj.kr. för år 1979. Haninge kommun har i extra bidrag fått 6 milj.kr. för år 1977, 8,6 milj.kr. för år 1978 och 4,5 milj.kr. för år 1979. Jag kan också nämna att det ordinarie skatteutjämningsbidraget ökade med 5,1 milj.kr. för Haninge kommun från år 1978 till år 1979, medan motsvarande ökning för Botkyrka kommun var obetydlig. Sammanfattningsvis vill jag säga att regeringen varje år måste väga behovet av ekonomiskt stöd till en enskild kommun mot behovet hos de medsökande kommunerna inom en given medelsram. En sådan prövning har skett även för år 1979. Av min redogörelse framgår också att Stockholms län inte har missgynnats i förhållande till andra delar av landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mundebo för svaret på min fråga. Orsaken till att det behövs extra skatteutjämningsbidrag till kommuner inom en så relativt välställd region som Stockholms län är ju den ohämmade tillväxt och snabba inflyttning som skedde på 1960-talet. Denna utveckling drabbade hårt såväl Norrlandslänen, där en mängd människor flyttade, som Stockholmsregionen som i första hand var den region som snabbt skulle sörja för de här människorna. Detta var resultatet av en ganska medveten statlig politik. I ett organ för det dåvarande regeringspartiet talades det om den glädjande folkvandringen. Konsekvenserna av den snabba folkomflyttningen blev emellertid betydande, såväl för de berörda människorna som för de berörda kommunerna. För de kommuner i Stockholmsregionen som fick ta hand om den största delen av de inflyttade ledde detta till krav på en extremt snabb utbyggnad. Vissa kommuner fick sitt invånarantal mer än fördubblat under loppet av några år, kanske framför allt Botkyrka och Haninge kommuner. Det gällde då att sörja för den snabbt växande befolkningen: att bygga skolor, barnstugor, gator, vägar, bostadsområden m.m. Det hela fick finansieras genom stora lån. Kommunerna fick snabbt ackumulerade underskott, som fortfarande belastar deras ekonomi. Dessutom fick man ofta en sned åldersfördelning. Familjer i vissa åldersgrupper flyttade in, vilket ledde till ett onormalt stort behov av framför allt barntillsyn och skolor. Man fick en sned social fördelning. Somliga kommuner här i länet medverkade till att inflyttningskommunerna fick ta hand om en oproportionerligt stor del av familjer med olika typer av sociala problem. Här togs också ett ansvar. Det är helt klart att den statliga politiken har spelat en stor roll när det gäller de mycket stora ekonomiska problem som de här kommunerna har. Regionen har nu tagit en del av sitt ansvar, men staten måste också ta sitt. Mellan 1977 och 1978 förbättrades skatteutjämningsbidraget, vilket kunde tolkas som ett bevis på att man ville ta det här ansvaret. Men nu har det alltså skett en väsentlig försämring. Frågan är om man inte bör se över hela det här systemet, så att problem som uppstår i andra delar av landet inte behöver leda till att bekymmersdrabbade kommuner får sin situation avsevärt försämrad på det här sättet.
Herr talman! Låt mig bara tillägga att regeringen under de senaste dagarna har haft överläggningar i olika skattefrågor med politiska partier och arbetsmarknadsorganisationer. Ett inslag i dessa överläggningar har bl.a. varit kommunernas ekonomi och deras beskattning. Vår planering går ju ut på att vi skall kunna lägga fram förslag för vårriksdagen om bl.a. en förbättring av den kommunala skatteutjämningen, förslag byggda på den kommunalekonomiska utredningens betänkande. Vår inriktning är att förslagen skall innebära en förbättring av det statliga stödet till kommunerna och en förbättring av den kommunala skatteutjämningen. Dessa förslag kommer, om riksdagen bifaller dem, självfallet att vara av den största betydelse för landets kommuner och då även för de kommuner som under gångna år har fått skatteutjämningsbidrag. Dessutom räknar jag med att det också under kommande år blir nödvändigt att ge extra skatteutjämnningsbidrag till vissa kommuner.
Herr talman! Jag vet om att de här diskussionerna pågår, och jag tolkar statsrådet Mundebos uttalande här som ett tecken på att man verkligen är beredd att ge just den kommunala sidan absolut högsta prioritet i skatteöverläggningarna. Om det är regeringens inställning tror jag inte att det blir svårt att komma överens med det parti jag representerar. Jag tror att det är mycket viktigt att försöka komma fram till ett system som gör att man inte behöver spela ut problemkommunerna mot varandra. Vi kan konstatera att de nu drabbade kommunerna i Stockholms län knappast har fått sin situation förbättrad på ett mera påtagligt sätt mellan 1978 och 1979. Det kan alltså inte vara någon tanke på att Haninge, Botkyrka och andra kommuner har fått sina problem lösta som har fått regeringen att skära ner bidragen, utan det måste vara det förhållandet att problemen i andra kommuner har vuxit så pass mycket att de bedöms som större. Men det är ingen tröst för haningeborna och botkyrkaborna, som nu måste acceptera antingen sämre service eller högre skatt än de skulle få om bidragsnivån vore densamma som tidigare. Det är ingen tröst för dem att man kan hänvisa till att kommuner i andra delar av landet har fått sitt läge så pass försämrat att man därför måste ge prioritet åt dem. I stället för nuvarande system skulle man behöva ett system som är så flexibelt att man kan bedöma varje kommuns problem för sig och anpassa skatteutjämningsbidraget till den ekonomiska, sociala och övriga utvecklingen iden kommunen. Då skulle man inte behöva råka ut för den här typen av avvägningar, som kan leda till ganska orimliga resultat för de drabbade kommunerna.
Herr talman! Det finns många skattefrågor som har hög prioritet. Kommunal skatteutjämning är en av dem. Jag instämmer i att man inte skall spela ut kommuner mot varandra. I ett avseende måste man ändå göra det. När man har att hantera en begränsad medelsram måste man väga behoven av ekonomiskt stöd till de sökande kommunerna mot varandra. För år 1979 har vi ökat det extra bidraget med 20 26. Det gjorde det möjligt att ge ett handtag till 45 kommuner och en församling.

Nu utgår jag från att riksdagen skall få ett förslag, som allmänt innebär en förbättrad skatteutjämning för kommunerna och att vi därutöver, också för 1980, skall kunna ge ett extra tillskott i form av skatteutjämningsbidrag.
Herr talman! Tyvärr lät det senaste uttalandet om inriktningen på den skattepolitiska reformen något mindre lovande än statsrådets tidigare inlägg. Jag vill vidhålla att de kommunala skatteproblemen, framför allt för människor med låga eller mellanstora inkomster, är de allra största. Jag hoppas att en skattereform får den inriktning jag har förordat. Poängen i det jag har sagt är att jag tycker att man borde försöka komma fram till en större flexibilitet så att man, i ett läge där behoven för kommunerna av extra stöd tycks öka, skall kunna öka bidragen i samma mån. Vad som hänt är att samtidigt som ramen ökat totalt har de hårdast drabbade kommunerna i Stockholms län fått se sina bidrag ganska kraftigt nedskurna. Visserligen har några kommuner i Stockholms län fått förbättringar, men de är ganska blygsamma jämfört med de gjorda nedskärningarna. Dessa har inte heller skett därför att kommunens situation har förbättrats utan därför att andra kommuner har fått sitt läge ytterligare försämrat. Detta är något som man bör ta itu med.

Herr talman! Jag hoppas att dessa åtgärder får till resultat att vi i fortsättningen inte behöver komma i en sådan situation som nu uppstått. Det vore också önskvärt om regeringen kunde överväga om det går att göra något åt de aktuella kommunernas situation i dagsläget, eftersom det väl lär dröja innan en sådan skattereform träder i kraft.
Herr talman! Vår inriktning är att reformen skall gälla fr.o.m. 1980. Snabbare kan en skatteutjämningsreform inte träda i kraft. Jag kan självfallet sedan inte garantera att skatteutjämningsnämnden kommer att föreslå att regeringen kommer att besluta att alla sökande kommuner till kommande år får ett bättre bidrag. Jag kan bara säga att min inriktning är att föreslå riksdagen ett väsentligt förbättrat kommunalt skatteutjämningsbidrag.

Herr talman! Birgitta Dahl har frågat mig om den av bostadsstyrelsen redovisade undersökningen av effekterna av energisparstödet föranleder några omedelbara åtgärder från regeringens sida. Bostadsstyrelsen redovisar i sin rapport vissa ändringar av föreskrifterna rörande stödberättigade åtgärder som styrelsen har för avsikt att genomföra. Stödet till termostatiska radiatorventiler skall från den 1 juli 1979 endast utgå för typgodkända ventiler. Föreskrifterna rörande stöd till ytterväggsisolering skärps så att stödet förbehålls de mest lönsamma objekten, och stöd till fasadskikt bör i vissa fall inte beviljas. Vid fönsterbyte bör stödet begränsas till skillnaden mellan kostnaden för tvåoch treglasfönster. Därutöver planerar bostadsstyrelsen vissa ytterligare förändringar i syfte att förbättra stödet till installationstekniska åtgärder i flerbostadshus. Styrelsen förordar vidare en översyn av reglerna för energisparstödet så att vissa åtgärder av driftoch underhållskaraktär, t.ex. tätningsåtgärder och byte av oljebrännare i vissa fall, blir stödberättigade. Avslutningsvis redovisar styrelsen vissa synpunkter på stimulansreglernas allmänna utformning. Enligt min mening är det nödvändigt att kontinuerligt anpassa energisparstödet till bl.a. den tekniska utvecklingen, nya forskningsresultat och erfarenheter från pågående bidragsverksamhet. Regeringen avser att inom kort besluta om genomförandet av ett projekt som avser att beskriva hur statligt stödda energisparåtgärder har genomförts i bostadsbeståndet. Statens råd för byggnadsforskning har vidare utlovat att före utgången av 1979 presentera en samlad bedömning av vad ny teknik och nya forskningsresultat innebär för sparmöjligheterna i den befintliga bebyggelsen. Regeringen har för avsikt att under våren i en energipolitisk proposition behandla dessa frågor mer ingående. Självfallet kommer frågor om styrmedel, så att största möjliga effekt av energisparstödet erhålls, då också att behandlas.

Herr talman! Det råder enighet mellan partierna om betydelsen av energihushållning. Diskussionen under senare år har gällt hur den bör åstadkommas. Vi vidtog medan vi befann oss i regeringsställning en rad åtgärder för att skaffa det behövliga underlaget för att till 1978 kunna få ett beslut, som skulle styra in insatserna på de åtgärder som är mest effektiva. Vi har också i oppositionsställning fortsatt att kräva mer kunskap, mer styrmedel, en bättre inriktning av energisparstödet. Trots centerns vallöften om att vi skulle kunna täta bort kärnkraften dröjde det väldigt länge innan vi fick något förslag till riksdagen, och när det kom var det mycket dåligt. Det är ju ingen hemlighet att både dröjsmålet och den dåliga kvaliteten berodde på att den här frågan också drogs i den långbänk som till slut drev regeringspartierna åt olika håll och att både folkpartiet och moderata samlingspartiet egentligen ville ha ett bättre förslag men tvangs att bita i det sura äpplet. Nu har den första utvärderingen kommit. Bostadsstyrelsen visar att det här stödet i mycket stor utsträckning går till fel åtgärder i fel hus. Över hälften av stödet — mer än en halv miljard kronor — går till sådana åtgärder som har mycket liten spareffekt men däremot ökar fastighetsvärdet. Det är allvarligt både ur energisparsynpunkt och ur samhällsekonomisk synpunkt. Vi krävde redan förra året att beslut om den långsiktiga inriktningen av energisparstödet skulle skjutas upp till dess att vi tar det stora energipolitiska beslutet. Nu har vi visserligen förlorat flera år, men det är ännu inte för sent. Jag noterar som någonting positivt att bostadsministern här har markerat en vilja att lyssna — till skillnad från vad som skedde i förra regeringen -— till sakkunniga experter och myndigheter: bostadsstyrelsen, planverket, forskare och andra. Jag tar det som ett löfte om att vi verkligen i arbetet inför den energipolitiska propositionen skall få förslag till en bättre inriktning av energisparstödet än vad vi hittills har haft. Kanske är regeringen t.o.m. villig att lyssna på oss i den frågan. Jag vill uttrycka en varm förhoppning om att så verkligen är fallet. Det är viktigt att vi får möjligheter till bättre beslut så snart som möjligt i vår. Men det innebär också — det vill jag verkligen understryka — att vi har stora förväntningar och krav på det förslag som skall komma till riksdagen om några veckor och som vi då skall behandla.
Herr talman! Det är helt klart att det bör komma till en uppstramning när det gäller vad man får stöd till och kanske också beträffande villkoren för själva stödverksamheten. Men det har hela tiden varit en förutsättning för energisparplanen att man skulle kunna ta hänsyn till vunnen erfarenhet. Det rådde vissa delade meningar om huruvida man skulle gå in med sparplanen förra året eller inte; socialdemokraterna ville avvakta. Man kan naturligtvis ha olika åsikter om detta — om man skall sitta och vänta tills man vet allt eller sätta i gång och lära sig av vunna erfarenheter under tiden. Jag tror inte att det råder någon större motsättning i vad gäller behovet av att strama upp den stödverksamhet som nu ändå, trots att det finns en del defekter beroende på bristande kunskap, har visat sig vara ganska lyckosam. Jag skulle kunna lämna en del kommentarer till styrelsens utvärdering, som ju inte bygger på faktiska mätningar av spareffekter utan innehåller teoretiska mätningar. Dessutom har utvärderingsperioden inträffat innan sparplanen över huvud taget sattes i kraft. Det finns en del andra skillnader beträffande kostnadslägen —t.ex. om mervärdeskatt är med eller inte — som gör att man inte kan dra alldeles exakta slutsatser av jämförelsen mellan styrelsens utvärdering och energisparplanen. Jag tror som sagt att vi är ganska överens, och vi får ju anledning att komma tillbaka till de här frågorna ordentligt när energipropositionen läggs fram i vår.
Herr talman! Det var ju inte så att vi ville avvakta ens förra året. Förhistorien är ju den att vi i regeringsställning först gjorde vad som krävdes för att få en utvärdering så att vi redan förra året skulle få en bättre energisparplan än den som då lades fram. Därefter tog vi för det första i oppositionsställning gång på gång upp frågan om varför trepartiregeringen över huvud taget inte lade fram sparplanen —-den blev ju allvarligt försenad — och för det andra lade vi fram konkreta förslag till åtgärder som skulle ha gett oss bättre kunskaper inför ett sådant beslut. Alla våra krav avvisades dock av de tre partier som då satt i regeringsställning. Sedan fick vi förra året ett förslag från regeringen som var mycket dåligt. Då sade vi: Det här kan inte ligga till grund för ett beslut om ett tioårsprogram för energihushållning till ett värde av 40 miljarder kronor — det är alldeles för dåligt. Därför föreslog vi att pengar skulle beviljas för ytterligare ett år men det året användas för att utarbeta ett bättre förslag. Detta var vad vi sade. Allt vad som hänt, inte minst bostadsstyrelsens utvärdering och bostadsministerns uttalande i sitt svar här i dag, visar att vi då hade rätt. I själva verket innebär bostadsministerns svar att hon nu hoppar av det förslag som trepartiregeringen framlade och i stället inriktar sig på ett nytt förslag som bättre överensstämmer med vad vi hela tiden har krävt. Detta är åtminstone vad man med en positiv tolkning måste få ut av hennes svar i dag. Jag vill inte gräla mer om det som har varit; jag tycker det är viktigt att vi nu inriktar oss på en bra energisparverksamhet för framtiden. Jag understryker att vi hyser stora förväntningar och ställer stora krav på det förslag som om några veckor skall komma från regeringen.
Herr talman! Jag tycker att detta låter synnerligen förhoppningsfullt. Jag ser fram emot att vi skall kunna enas för att få till stånd ett rejält sparande i våra hus på den grund som är lagd tidigare. Det bör bygga på frivillighet men med styrmedel och utformas på så sätt att de åtgärder som är mest lönsamma blir stödberättigade. Men låt mig ändå, eftersom Birgitta Dahl ofta har en tendens att vilja tumma litet på historieskrivningen, lämna en kort redogörelse för vad som förevarit. Efter 1975 års energipolitiska beslut dröjde det ju över ett och ett halvt år innan den socialdemokratiska regeringen gav exempelvis planverket i uppdrag att lägga fram ett förslag till energisparande. Detta skedde först i valrörelsen 1976 — det tog alltså väldigt lång tid. På de förslag som planverket sedermera kom fram till har trepartiregeringen sedan byggt och dessutom satt in oberoende forskare. Vidare gjordes remissverksamheten enormt omfattande. Allt detta har lett fram till energisparplanen.

Herr talman! Det rätta förhållandet är ju det här: 1975 års beslut, såväl när det gäller hushållning som när det gäller andra åtgärder på energipolitikens område, var ett treårsprogram och förutsatte ett nyt: beslut 1978. De åtgärder som vi vidtog för att få fram underlag till energisparprogrammet var klara i god tid för att kunna både remissbehandlas och bilda underlag för en proposition till 1978 års riksdag. Det förslag till energipolitik som 1978 års riksdag skulle ha fått har ännu inte kommit. Vi fick ert förslag som gäller energihushållningen, men det var helt undermåligt och avvisade bl.a. alla förslag från planverket, från energikommissionen osv. Jag skall inte här ge mig in i en diskussion med Birgit Friggebo om hur man skall tolka hennes ord om ”Tfrivillighet men med styrmedel” — det är en fråga som vi får granska närmare när propositionen kommer, och då får vi se om förslagen är tillräckliga eller inte. Men jag vill understryka att bostadsstyrelsens utvärdering mycket klart visar att marknadshushållningen och de liberala idéerna inte har dugt till att ge energisparstödet en sådan inriktning att det svarar mot kraven från samhällsekonomisk synpunkt eller energihushållningssynpunkt.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka åtgärder som vidtogs av regeringen 1978 med anledning av då framkomna uppgifter om skadliga koncentrationer av radongas i vissa bostadsområden och bostadshus, och vad jag avser att göra nu i denna fråga. Jag ber att få besvara dem i ett sammanhang. Statens strålskyddsinstitut har i skrivelse till regeringen i maj 1978 pekat på de strålningsrisker som är förknippade med vissa byggnadsmaterial och hemställt att frågan skulle utredas närmare. Även energikommissionen har i sitt slutbetänkande , Energi, hälso-, miljöoch säkerhetsrisker, tagit upp denna fråga och föreslagit utredningar. Frågan om direktiv till en utredning har beretts i regeringens kansli under hösten 1978. Regeringen har i dag bemyndigat jordbruksministern att tillkalla en utredare jämte sakkunniga och experter för att utreda frågan om strålrisker i byggnader. Strålskyddsinstitutet har under den senaste veckan publicerat material som visar att allvarliga strålrisker också kan föreligga i byggnader som vilar på skifferbergarter. Även detta problem inryms i direktiven för utredningen. Efter vad jag har erfarit kommer strålskyddsinstitutet i samarbete med socialstyrelsen och statens planverk att inom kort gå ut med information i denna fråga, såväl till allmänheten som till byggnadsnämnder och hälsovårdsnämnder.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Det här är ett allvarligt problem som måste beröra alla ganska illa, och det visar även den uppståndelse som beskedet väckt och den debatt som tagit fart och som säkert kommer att fortsätta ganska länge till. De risker som är förknippade med radongasen i bostäder går, enligt uppgifter från statens strålskyddsinstitut, väl att jämföra med de risker vi sedan länge känner till i gruvor där gasen under lång tid varit ett stort problem för gruvarbetarna. Man kan också jämföra riskerna med dem som orsakas av rökning, alltså framför allt risk för lungcancer. Strålskyddsinstitutet har nämnt siffror som tyder på att ungefär 1 000 lungcancerfall beror på den här typen av strålning. Nu säger bostadsministern i sitt svar att — vilket vi alla känner väl till tidigare — det kom ett larm från strålskyddsinstitutet i fjol. Vad man kan vara kritisk mot är att larmrapporten inte lett till att något konkret åstadkommits eller till att några egentliga beslut fattats av regeringen om hur man skulle hantera den här problematiken. Det måste kritiseras då detta, som jag sade inledningsvis, är en allvarlig fråga — litet för allvarlig för att bli föremål för oenighet mellan olika departement eller vad som kan ha legat bakom bristen på åtgärder. Det är inte heller så att innehållet i propån från strålskyddsinstitutet och planverket, som också var inblandat, i maj i fjol var något helt nytt. Dessa risker var kända tidigare. Vi vet att strålskyddsinstitutet slog larm redan 1974 till Ytong AB, det bolag som har tillverkat blå lättbetong. Tillverkningen av sådant byggmaterial upphörde 1974/75. Problemet har alltså funnits redan tidigare. Beträffande Ytong kan vi läsa i pressen i dag att detta bolag har fortsatt att sälja sådan här byggsten, blå lättbetong, ända fram till i fjol, 1978. Det ger mig anledning att fråga bostadsministern vilka åtgärder som kommer att vidtas. Kommer de som har köpt sådant byggmaterial och byggt hus av det att hållas skadeslösa på något sätt? Kommer man att vidta åtgärder mot Ytong eller på annat sätt minska de risker och mildra de skadeverkningar som kan ha uppstått på grund av det här byggmaterialet?

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Jag tänker inte ta kammarens tid i anspråk med att teckna bakgrunden till frågan. Den har ju f. ö. diskuterats ingående både i massmedia och här i riksdagen. Jag vill bara nämna att ett av de allvarligaste fallen gäller ett bostadsområde i min egen valkrets, Skaraborgs län, Ekedalen utanför Tidaholm. Min fråga gällde heller inte vad som varit utan vad som nu skall ske. Det väsentliga är ju, i varje fall för de människor det gäller, vad som kommer att ske. Jag utgår från att den utredning som nu har tillsatts kommer att arbeta med största skyndsamhet. Det är naturligt att oron är stor. Jag skulle vilja fråga bostadsministern, även om jag vet att det egentligen är en helt ny fråga, om bostadsministern redan nu har några synpunkter på hur man skall lösa problemen för just de familjer som bor i hus som är belägna i riskzonen.
Herr talman! Jag tror att det mot bakgrund av den debatt som har förts är ganska viktigt att säga att det ju ingalunda är så att det inte har förekommit verksamhet beträffande de här frågorna. Det har det gjort under en längre tid, och det är flera myndigheter som är berörda. Det var bl.a. en utgångspunkt för den skrivelse som kom från strålskyddsinstitutet, där man främst tog upp de organisatoriska frågorna och samordningen mellan olika verk och berörda myndigheter. Det har framställts så som om skrivelsen i maj 1978 skulle ha varit något slags larmrapport, att frågan då skulle ha varit ny och att man då så att säga skulle ha upptäckt problemen med radon. Det är ingalunda på det sättet. Tvärtom säger strålskyddsinstitutet i skrivelsen att berörda myndigheter har vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med problemen, att de tekniskt-biologiska frågorna är tillräckligt belysta och att forskning om återstående problem pågår. Man begär inte några ökade insatser i den delen. Vad den nu av regeringen tillsatta utredningen skall göra är dels att kartlägga var riskerna finns, dels att föreslå lämpliga åtgärder. Dessutom har man lagt in frågan om andra byggmaterial som innehåller hälsofarliga ämnen för att också när det gäller sådant material få en kartläggning till stånd. Till svar på Gunnar Richardsons fråga om vad man bör göra om man bor i sådana här hus vill jag säga att det första man bör göra är att vända sig till vederbörande hälsovårdsnämnd för att få upplysning. Hos hälsovårdsnämnderna finns också informationsmaterial. Redan 1976 skickade strålskyddsinstitutet ut information till hälsovårdsnämnderna för att de skulle kunna fylla sin uppgift gentemot berörda husägare. Dessutom bör man se till att man får en godtagbar ventilation.
Herr talman! Jag konstaterar att bostadsministern inte svarade på min fråga vad som kommer att göras då det gäller försäljningen av den här ytongstenen under perioden 1974-1978, alltså i fyra år, när man visste om problemen och då larmet, som bostadsministern själv säger, redan hade gått. Jag har inte heller uppfattat debatten i pressen så att någon larmrapport skulle ha dykt upp ur tomma intet. Tvärtom — problemet har varit välkänt under en lång tid. Men det skärper ju snarare kritiken mot regeringen för att ingenting har blivit gjort. Det hade varit mindre anledning till kritik om det verkligen hade varit en larmrapport som kom 1978, om man inte hade känt till saken tidigare, om alla — regeringen och andra — då hade blivit tagna på sängen. Men så har inte varit fallet. Problemet har varit välkänt, säger bostadsministern själv. Och ingenting har gjorts. Jag efterlyser fortfarande konkreta åtgärder. Det gäller ju att spåra upp bostäder. Det finns, har det sagts, 3 000 hus som är byggda av sådant här byggnadsmaterial. Vad kommer regeringen att göra konkret för att ställa resurser till förfogande för att ta reda på var dessa bostäder finns? Sedan har vi problemen med bostäder som är byggda på alunskiffer. Där rör det sig kanske om tiotusentals bostäder. Vi vet ungefär i vilka områden de kan finnas — det problemet berörs också i frågesvaret. Vad tänker regeringen vidta för konkreta åtgärder innan utredningarna har malt färdigt och kommer med sina förslag? Det måste ju göras någonting nu, eftersom de människor som bor i dessa byggnader hela tiden är exponerade för den farliga gasen.
Herr talman! Som jag tidigare sade finns det myndigheter som handlägger dessa frågor. Människorna bör vända sig till dem för att få information om vilka åtgärder de bör vidta. Den allra enklaste åtgärden är att vädra lägenheten. Nu är det ett problem, eftersom man måste vädra mycket ofta. På litet längre sikt kan man vidta åtgärder för att förbättra ventilationen över huvud taget i huset. Detta är de konkreta åtgärder som mycket snabbt kan vidtas. Här finns en samlad kunskap hos myndigheterna. Utredningen, som är tillsatt i dag, skall redan den 1 maj lägga fram ett program för undersökningen för att vidare kartlägga var riskerna finns. Utredningen skall också lägga fram förslag till lämpliga åtgärder. Här rör det sig om att försöka få till stånd en samordning mellan de olika verk och myndigheter som i dag sysslar med frågorna, så att de inte arbetar förbi varandra. Frågan om dagens tidningsuppgifter om försäljning av ytonghus vore det litet förmätet av mig att svara på utan att jag över huvud taget satt mig in i saken. Moraliskt blir man mycket upprörd över att sådant här kan förekomma —- om det har gjort det, och det finns vissa tecken som tyder på det. Men utredningen har alltså till uppgift att framlägga förslag till lämpliga åtgärder på den här punkten.
Herr talman! Den enda slutsats jag kan dra av vad bostadsministern sagt är att man skall uppmana de här människorna att vädra sina hus. Det är den konkreta hjälp de får av regeringen i det här läget. Det tycker jag är väldigt litet att komma med. Det viktigaste är ju att det ställs resurser till någon myndighets förfogande — jag vet inte vilken det bör vara; plan verket eller någon annan — för att först och främst spåra upp dessa hus. Det finns alldeles säkert människor som bor i sådana hus och som inte vet om att de är byggda av det här materialet. Där behöver det alltså ställas resurser till förfogande. Det hjälper inte att be folk vädra, om de inte vet att de bor i sådana hus där man enligt regeringens förslag skall vädra 15 minuter om dagen. Jag noterar såsom positivt att bostadsministern talar om det program som skall starta i maj. Men fortfarande har bostadsministern ganska litet konkret att säga till de människor som är utsatta för radongas. Vad beträffar tidningsuppgifterna i dag är det rätt svårt att ge besked om den saken nu. Jag vill fråga: Är bostadsministern, när dessa uppgifter nu har kommit fram, beredd att ta itu med denna sak och försöka klara ut vilka som ligger bakom försäljningen? Kan de som har köpt stenen efter 1974 få någon ersättning? Kan åtgärder tillgripas mot Ytong?
Herr talman! Det finns vissa resurser för att göra en kartläggning redan nu. Det är bakgrunden till att bl.a. strålskyddsinstitutet nu kommer med rapporter från Tidaholm. Resurserna är kanske otillräckliga för att göra en stor och övergripande kartläggning omedelbart. Utredningen har emellertid till uppgift att lägga fram ett program för hur kartläggningen skall gå till. Dessutom har vi att ta ställning till andra utredningsförslag. Industriverket har gjort en utredning om alunskiffer, som är remissbehandlad och som vi snart skall ta ställning till, framför allt inom arbetet med den fysiska riksplaneringen. Låt mig göra den lilla kommentaren att detta är en mycket viktig och allvarlig fråga. Konkreta åtgärder skall vidtas och har vidtagits. Men jag tycker att man inte skall utnyttja människors oro och spela på den alltför hårt. Då utsätter man människor för en överdriven och oberättigad oro. Vi skall ta frågan på allvar, men vi skall inte använda människors oro såsom slagträ i den politiska debatten.
Herr talman! Jag håller gärna med om att man inte skall skrämma upp människor i onödan. Men eftersom bostadsministern och jag är överens om att detta är en allvarlig fråga, måste man i detta fall — det går inte att komma ifrån — rikta ganska kraftig kritik mot regeringens handläggning av detta ärende. Det har skett för litet och för sent. Oavsett om det slogs larm 1978 eller inte, har det efter den tidpunkten ändå skett för litet, eftersom man visste om problematiken långt tidigare. Det är det viktiga i denna fråga. Jag är inte ute efter att kamma hem poäng på människors oro. Jag vill bara ha besked om att regeringen nu tar upp denna fråga. Det är tydligt och klart att opinionen som vanligt har haft sin verkan, eftersom en utredning blivit tillsatt väldigt snabbt i dag, nästan ett helt år efter det att den senaste larmrapporten kom. Det bevisar att det ligger något i den kritik som jag har framfört.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har frågat mig om jag avser att vid eventuell nådeansökan från Clark Olofsson i bedömningen lägga in dennes vilja att samarbeta när det gäller att framskaffa undangömda penningbelopp. När nådeansökningar prövas sker normalt en totalbedömning av fallet. Hänsyn tas alltså till alla omständigheter. Däri kan exempelvis ingå den dömdes inställning när det gäller betalningen av skadestånd till målsägande. I många fall gäller det att bedöma om den dömdes förhållanden har ändrats på sådant sätt och i sådan grad att det finns tillräckliga skäl att mildra den påföljd som har bestämts av domstolen. Vid prövningen av den nådeansökan som Clark Olofsson har gjort blir det självfallet fråga om en totalbedömning. Ärendet bereds f. n. i justitiedepartementet.